Fru talman! Tanken med denna ordning är att arbetsorganisationens sammansättning skall vara i princip densamma efter en strukturomvandling som före. När det gäller dessa orter har synsättet och handläggningen inneburit ett avsteg, och därmed har övergången där gjorts mjukare än vad som sägs i gällande princip. Förhandlingarna pågår, som jag sade i svaret, och fram till dess att de är helt avslutade kommer jag att följa utvecklingen.
Fru talman! Det gläder mig att arbetsmarknadsministern kommer att följa utvecklingen, eftersom det krävs en speciellt noggrann bevakning i ett län som Norrbotten, som har en så hög arbetslöshet jämfört med riksgenomsnittet. Jag hoppas att uppföljningen innebär att ungdomar inte ständigt skall avskedas vid strukturomvandlingar och att det blir ett mjukare synsätt på just 58,3-pensioneringarna.

Fru talman! Karin Ahrland har frågat mig vad jag är beredd att göra för att uppmuntra nytänkande och ta till vara kunnandet inom de områden där kvinnors kompetens finns. Liksom Karin Ahrland anser jag att det är väsentligt med nytänkande och att både kvinnors och mäns kompetens tas till vara. Detta måste självfallet gälla inom alla verksamhetsområden, offentliga lika väl som privata. Organisationsoch ledningsfrågor på den enskilda arbetsplatsen är i dessa sammanhang viktigare än huvudmannaskapsfrågor. Jag anser inte att kvinnors kompetens och kunnande tas till vara i mindre utsträckning i den offentliga sektorn än inom andra delar av arbetslivet. Det är däremot ett allvarligt problem att kvinnors erfarenheter och värderingar i så liten utsträckning får påverka arbetet inte minst inom för kvinnor otraditionella verksamhetsområden. Detta förhållande har ägnats stor uppmärksamhet i den projektverksamhet som bedrivs av arbetsmarknadsdepartementet och som syftar till att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden. Inom den offentliga sektorn pågår ett ständigt förnyelsearbete. Med stöd av bl.a. statliga medel sker ett konkret förändringsarbete inom bl.a. barnomsorg, äldreomsorg och olika delar av den statliga förvaltningen. Även i arbetsmarknadsdepartementets projektverksamhet ägnas kvinnor i offentlig sektor särskilt intresse. Jag vill också påminna om den information riksdagen fick den 15 oktober i år angående frågan om ökad kvinnorepresentation i statliga beslutande och rådgivande församlingar. Även de åtgärder som då redovisades för att öka andelen kvinnor kommer enligt min mening att verksamt bidra till såväl nytänkande som ett bättre tillvaratagande av kvinnors kompetens.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag vill också passa på att önska statsrådet Thalén lycka till i det nya uppdraget som jämställdhetsminister. Det är ett uppdrag som kräver sin kvinna. Det kräver kunskap och känsla, och vi har också lärt oss i dag att det kräver mod att jaga på statsministern så att han personligen ställer upp och svarar när ett statsråd felar — jag tänker på en fråga som en kollega till mig inte har fått svar på i dag. Jaga på statsministern, fru Thalén! Den fråga jag har fått svar på har jag ställt därför att vi av erfarenhet vet att, även om alla säkert önskar fler män i traditionellt kvinnliga sysselsättningar och vice versa, utvecklingen går långsamt. De kvinnor som ändå vill söka nya vägar och former för traditionellt kvinnliga uppgifter möter samtidigt en skog av byråkratiska krångelregler. Enskilda skolor motarbetas, enskilda vårdhem och dagis likaså. Jag litar på att kvinnorna är lika duktiga, oavsett vem som är huvudman, fru statsråd. Jag är något frågande inför svaret att organisationsoch ledningsfrågor är viktigare än huvudmannaskapsfrågor. Enligt min uppfattning är de lika viktiga, och i och med att det råder monopol finns det ingen valfrihet för kvinnor. Därför undrar jag återigen: Skulle inte fru Thalén vilja söka påverka sin regering så att den ändrar på t.ex. sådana statsbidragsregler som hindrar enskilda initiativ på traditionellt kvinnliga områden?
Fru talman! Jag har mycket lång erfarenhet, Karin Ahrland, av hur organisationsoch ledningsfrågor fungerar både inom offentlig verksamhet och inom privat verksamhet. Jag kan med fog hävda att det har väldigt stor betydelse var kopplingen finns mellan ansvar och befogenhet. Det är sannerligen inte huvudmannaskapsfrågan som är avgörande för kvinnors inflytande på t.ex. beslut och deras möjligheter att ta eget ansvar. När det gäller att jaga statsministern har jag uppenbarligen mycket god hjälp i den uppgiften. Jag kan säga att jag inte tror att statsministern behöver jagas i jämställdhetsarbetet. Jag tycker att han har en utomordentligt bra inställning när det gäller jämställdhet.
Fru talman! Jag tvivlar inte på att Ingela Thalén har god erfarenhet från både offentliga och privata områden. Min fråga, fru talman, gällde inte den saken. Den gällde om Ingela Thalén är villig att se till att det finns större möjligheter också på den privata sektorn än som gäller i dag.
Fru talman! Jag antar att bakom den något finurliga formuleringen ligger frågan huruvida vi skall ha statsbidrag till privat barnomsorg eller huruvida vi skall ha statsbidrag till privat omvårdnad i hemmet osv. När det gäller den frågan har jag ingen annan uppfattning än den övriga regeringen.
Fru talman! Statsrådet Thalén har visat att hon har förstått frågan, oavsett om den var finurligt formulerad eller inte. Jag kan ju bara beklaga att svaret var så pass negativt. Jag kan däremot hoppas på att statsrådet Thalén börjar fundera på frågan, när hon upptäcker hur många kvinnor som vill starta eget och som motarbetas och som framför allt inte har valfrihet när det gäller arbetsgivare. Det är ju detta som är tråkigt för dem, och det är på den punkten som jämställdhetsministern borde hjälpa till.

Fru talman! Karin Ahrland har frågat mig vilka initiativ regeringen tänker ta inför det nordiska kvinnoforum som skall hållas i Oslo sommaren 1988. Nordiskt Forum är en uppföljning på nordiskt plan av de kvinnokonferenser som under FN:s kvinnoårtionde anordnades i Mexico City år 1975, i Köpenhamn år 1980 och i Nairobi år 1985. Initiativet till nordiskt Forum har tagits av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Man vill genom nordiskt Forum ge Nordens kvinnor möjlighet att utbyta information och erfarenheter om vad som görs för att förbättra kvinnors villkor och främja jämställdheten i de nordiska länderna. Samtidigt med Forum kommer också en officiell konferens att anordnas. Vid denna skall en handlingsplan för det nordiska jämställdhetssamarbetet fram till år 2000 diskuteras. Ansvaret för den officiella konferensen ligger hos de nordiska jämställdhetsministrarna. Som tidigare redovisats i jämställdhetsrådet pågår för närvarande ett intensivt förberedelsearbete i de nordiska länderna inför Forum, som blir den största nordiska manifestationen någonsin. Ca 8 000 kvinnor förväntas delta. Ansvaret för planeringen av innehållet i Forum vilar huvudsakligen på de nordiska kvinnoorganisationerna. På förslag av de nordiska jämställd hetsministrarna kommer Nordiska ministerrådet inom kort att anslå 5,4 miljoner danska kronor för genomförandet av Forum. En nordisk planeringsgrupp har utsetts, där varje land representeras av två kvinnoorganisationer som både skall planera i stort och informera det egna landets kvinnoorganisationer och kvinnor om Forum. För Sveriges del har uppgiften att delta i den nordiska planeringsgruppen tilldelats Fredrika Bremer-förbundet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Min företrädare, Anna-Greta Leijon, anslog även medel för en projektledare för det svenska förberedelsearbetet. Vid en nordisk konferens på Skoklosters slott i mars i år diskuterades ett stort antal ämnen att behandlas på Forum. Vid denna konferens representerades Sverige av ett flertal kvinnoorganisationer, däribland Folkpartiets kvinnoförbund. Ett första större informationsmöte om Forum hölls i Stockholm i september i år. Vid detta möte deltog ett femtiotal svenska kvinnoorganisationer. Ett andra informationsmöte kommer att hållas i Stockholm i nästa vecka. Enligt vad jag erfarit beslutades vid septembermötet bl.a. att bilda en nationell samordningsgrupp. Denna grupp kommer att bestå av företrädare för ett tiotal kvinnoorganisationer, däribland centerns, folkpartiets och moderaternas kvinnoförbund. Slutligen vill jag nämna att ett nordiskt reseanslag på 1 miljon danska kronor kommer att fördelas bland arrangörerna av Forum. Åtskilliga initiativ har alltså redan tagits när det gäller nordiskt Forum. Jag utesluter inte att ytterligare initiativ kan komma att tas om så skulle behövas.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Thalén för svaret. Jag skall gärna säga att jag den här gången inte har frågat av några finurliga skäl utan av en önskan om upplysning. Jag har faktiskt bara sett en enda tidningsnotis om Forum och tycker att det behöver spridas mera kunskap så snart som möjligt. Jag känner naturligtvis till litet mera genom kvinnonätet inför ”kvinnofestationen”, som jag tycker vi skall kalla det i stället för manifestationen. Jag vett.ex. att det hålls informationsmöten. Men jag undrar också: Om detta nu är ett stormöte, skall regeringen då vara representerad, och finns det några frågor som är särskilt viktiga för regeringens del? Jag har sett en lista på frågor som skall debatteras, och där står bl.a. Kvinnor och makt. Det är en intressant fråga. Vi har en maktutredning i Sverige, man har en maktutredning i Norge. Kvinnorna har större makt i Norge trots att de har sämre sociala villkor. Jag undrar om statsrådet skulle vara beredd att arbeta för en utredning om kvinnomakt i Norden. Såvitt jag kunnat förstå är fru Thalén medveten om att bara den som har makt kan åstadkomma något, och hon gör — tack och lov — ingen hemlighet av det. Jag har flera frågor. Det är bra med ett nordiskt möte, men vad gör regeringen för att bevaka att FN kommer att hålla en ny kvinnokonferens? Jag har en tredje liten fråga: Hur mycket har regeringen genom fru Thaléns företrädare anslagit för en projektledare? Hur stort är det beloppet?
Prot. 1987/88:27 Fru talman! När det gäller nordiskt Forum står det uttryckligen i 19 november 1987 ställningstagandet att ansvaret huvudsakligen skall åvila de nordiska kvin För ” : Pra Om regeringsinitiativ noorganisationerna. Det är också de nordiska kvinnoorganisationerna som =... SEI er = MÖR TNA inför ett planerat norskall ta ansvar för att både genomföra planläggning och ta initiativ till de iz å diskt kvinnoforum frågor som skall behandlas. När det gäller den officiella konferensen ligger ansvaret hos de nordiska jämställdhetsministrarna. Handlingsplanen har föreslagit två teman: Kvinnor och ekonomi och Familj, kvinnor och arbetsliv. För projektledaren har det enligt uppgift anslagits 58 500 kr. Vad beträffar följdfrågorna måste jag erkänna att det hade varit enklare för mig, åtminstone vad gäller mera konkreta frågor som aktiviteter inom FN och även europeiska engagemang, om jag haft möjlighet att ta ställning till dessa följdfrågor redan innan jag kom hit.
Fru talman! Först skall jag säga att jag tycker att det är bra att ansvaret för konferensen kommer att ligga hos kvinnoorganisationerna. Jag är naturligtvis glad över att mitt eget gamla förbund har fått stor del i ansvaret. Jag är tyvärr inte alls förvånad över att anslaget för en projektledare uppgick till 58 500 kr. En manlig församling hade aldrig någonsin nöjt sig med en sådan struntsumma. Möjligen har kvinnorna varit så ödmjuka i sin bön. Jag noterar att statsrådet Thalén ännu inte hade tänkt i FN-konferensbanor. Jag hade hoppats att den som är så intresserad av jämställdhet skulle ha insett att det här ändå förmodligen skulle ha något samband med FN, men jag skall gärna återkomma senare för att få höra regeringens planer. Jag utgår från att regeringen tänker ha några planer för FN.
Fru talman! När det gäller projektledaranslaget vill jag säga att det faktiskt inte är någon utöver den utredningsledare som man har tillsatt som har ansökt om några pengar. Det kan möjligen förklara varför det inte finns mer pengar anslagna. Jag talar nu om den svenska utredningsledaren. Sedan finns det en nordisk, ansvarig projektledare. När det gäller själva konferensen har nordiska ministermötet avsatt dels medel för resor, dels medel för själva konferensen. Det framgick också av mitt första svar. Vad jag tidigare inte sade var att anledningen till fördelningen till Fredrika Bremerförbundet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet i Sverige är att de nordiska ministrarna sett till Nordens samlade fördelning — de övriga länderna har andra organisationer som tillgodoser andra intressen. Detta är till för att man skall få en samlad bild av hela Norden.
Fru talman! Som jag sade misstänkte jag nästan att man inte hade sökt mer pengar. Det ger mig en anledning att säga att det är mycket bra att konferensen skall handla om kvinnor och ekonomi — med litet mer pengar 39 kunde man kanske göra mer propaganda, men då måste man också ha modet att begära dem.
Fru talman! Då återkommer jag om några veckor och frågar om regeringens konkreta planer inför den konferensen.
Fru talman! När det gäller en FN-konferens vill jag också — eftersom jag glömde det tidigare — säga att det planeras ytterligare en konferens i samma stil före år 2000.

Fru talman! Charlotte Branting har frågat mig om jag är beredd att föreslå en skärpning av jämställdhetslagen. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet trädde i kraft den 1 juli 1980. Redan under åren 1983 och 1984 gjordes en översyn av lagen inom arbetsmarknadsdepartementet. Denna översyn resulterade i att lagen ändrades på vissa punkter. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 1985. De gällde rätten att få ta del av en anställd medsökandes meriter, förlängning av vissa preskriptionstider samt möjlighet för jämställdhetsombudsmannen att i samband med utredning av ett ärende betala ersättning åt den som haft kostnader för inställelse hos ombudsmannen. Sedan dessa ändringar trädde i kraft har emellertid från flera håll ytterligare synpunkter förts fram med, i vissa fall, förnyade krav på lagändringar. Inom arbetsmarknadsdepartementet har under hösten ett arbete påbörjats för att samla in erfarenheter i första hand av de mål som hittills behandlats i arbetsdomstolen. Detta arbete kommer inom kort att vara avslutat. Under arbetets gång har jag emellertid kunnat konstatera att en mer allmän utvärdering av lagen bör komma till stånd. Formerna för denna övervägs för närvarande inom departementet. Jag kommer således inte att ta ställning till frågan om en eventuell skärpning av lagen förrän detta arbete är avslutat.

Fru talman! Rapporten från JämO är ute på remiss till den 20 januari. I övrigt hänvisar jag till det svar jag lämnade tidigare, dvs. att översyn och diskussion pågår. När det gäller en utvärdering måste man gå igenom den ordentligt för att kontrollera att man använt sig av rätt undersökningsmetod för att utvärderingsresultatet skall bli det bästa.

Fru talman! Av mitt svar framgår det att med anledning av de diskussioner som har förts har man inom departementet under hösten påbörjat arbetet med att samla in erfarenheter från de år som har gått sedan lagen trädde i kraft och sedan ändringarna i lagen trädde i kraft. Påpekanden härvidlag har också gjorts från talarstolen. Trots att den genomgången inte är klar, har jag ändå kunnat konstatera att en allmän utvärdering av lagen bör komma till stånd, och jag vill återigen hänvisa till det innan jag gör några fasta utfästelser. Jag kan naturligtvis också här ha mer allmänmänskliga, kvinnliga och kanske också litet filosofiska funderingar kring hur det borde vara, men jag tycker det är mera rätt och riktigt att avvakta tills det har gjorts en grundlig utvärdering, där också, vilket är inte minst viktigt, den kommande JämO och andra får möjlighet att delta i diskussionen.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att motverka kvinnlig partiell arbetslöshet. Under 1980-talet har antalet ofrivilligt deltidsarbetande ökat. Regeringen redovisade i kompletteringspropositionen våren 1987 ett antal åtgärder för att minska antalet deltidsarbetslösa. Bland dessa åtgärder kan nämnas den av riksdagen beslutade ändringen av reglerna för ersättning från arbetslöshetskassorna, ett av AMS utarbetat handlingsprogram för arbetsmarknadsproblem inom den kommunala sektorn och ett flertal initiativ från de fackliga organisationerna. Riksdagen tog vidare beslut om ett särskilt anslag för att hjälpa de ofrivilligt deltidsarbetande till en fastare förankring på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsdepartementet har också haft överläggningar med flera av de särskilt berörda arbetsgivarna i denna fråga. Jag anser det ännu för tidigt att bedöma effekterna av dessa åtgärder men konstaterar ändå att det totala antalet deltidsarbetande kontinuerligt min skat sedan 1982. Nedgången har fortsatt under 1987 och är för hela året ca 20 000. Vad beträffar de anförda exemplen angående deltidsanställningar vid postverket vill jag emellertid understryka vikten av att arbetsgivare och fack på de enskilda arbetsplatserna så långt möjligt deltar i ansträngningarna att reducera den ofrivilliga deltiden. Som ett led i de tidigare nämnda överläggningarna med företrädare för olika arbetsgivare kommer jag även att träffa postverket för att diskutera de deltidsanställdas villkor.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tolkar svaret så att Ingela Thalén inte tycker att det är bra att man inrättar deltidstjänster. En sak är när kvinnorna själva önskar deltid, en annan när de tvingas till deltid på grund av att det är förmånligt för arbetsgivaren. Statliga verk och förvaltningar borde verkligen föregå med gott exempel och inte tvärtom. På 70-talet var det många kvinnor som önskade deltid för att kunna vara tillsammans med sina barn, och de bad att få gå ner i tid. Då var det ibland svårt att få gehör för den önskan. I dag är det tvärtom. I dag vill de flesta kvinnor jobba heltid, och arbetsgivaren har uppmärksammat att det kan vara förmånligt att ha deltidstjänster. Som jag har påpekat, inrättar arbetsgivarna deltidstjänster av ekonomiska skäl, och det är svårt för kvinnorna att få gå upp från deltid till heltid. Det här gör att det blir en deltidsarbetslöshet som drabbar framför allt unga kvinnor, i många fall kvinnor som ännu inte har skaffat sig barn. Ingela Thalén framhåller att antalet deltidsarbetande har minskat. Men faktum är att det är många som drabbas av detta problem. När det gäller åldersgruppen 20—24 uppskattar man i dag utifrån olika undersökningar att deltidsarbetslösheten är ca 12 20 för unga kvinnor. För män i samma ålder är den mindre än hälften, dvs. omkring 5 26. Här finns således en skillnad mellan könen. Arbetslösheten är större i gruppen 20-24 år, eftersom den över huvud taget har det besvärligt på arbetsmarknaden. Totalt sett är det alltså ca 16 96 av de unga kvinnorna som är arbetslösa på heltid eller deltid, dvs. var sjätte kvinna kan inte försörja sig själv. Detta är en kostnad som staten får betala. Jag önskar Ingela Thalén framgång i överläggningarna med postverket — för det behövs.

Fru talman!

miljöministrarna enhälligt kommit överens om att hålla fast vid tidigare framlagda gemensamma nordiska förslag om stopp för havsförbränning senast år 1991 och för dumpning av avfall till havs senast år 1989. Vi har beslutat att driva denna linje trots motstånd vid tidigare internationella förhandlingar. Den stora svårigheten ligger i att nå uppslutning bland övriga länder runt Nordsjön för linjen och därigenom få utövarna att sluta med sin miljöskadliga verksamhet. Inget hinder föreligger för svenskt vidkommande att en sådan överenskommelse träder i kraft i dag. Svensk lagstiftning förbjuder dumpning av avfall till havs. Enligt förordningen om miljöfarligt avfall måste statens naturvårdsverk utfärda exporttillstånd för svenskt avfall avsett att förbrännas till havs. Sådana tillstånd gavs fram till år 1983. Jag kan försäkra Lars Ernestam att den svenska regeringen skall göra sitt yttersta för att snarast möjligt få till stånd ett upphörande av såväl förbränning som dumpning av avfall till havs.

Fru talman! Jag tackar för att jag får ta emot svaret, och jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill gärna säga att det var ett mycket intressant svar för den som kanske inte är lika väl insatt i miljöfrågor som miljöministern rimligen är. Jag har hunnit lära mig en hel del på tre minuter. Vad händer om den danska regeringen, som det danska folketinget har sagt, kräver att det skall utfärdas ett förbud omedelbart? Den sista december 1987 innebär strängt taget omedelbart. Är den svenska regeringen i så fall villig att stötta det beslutet? Jag skulle också gärna vilja veta vilka diplomatiska framställningar Birgitta Dahl gör för att övertyga övriga icke så miljövänliga länder kring Nordsjön om att de bör ställa upp på dessa krav.
Fru talman! Jag tycker också att detta är en mycket fascinerande verklighet. För det första vill jag än en gång slå fast att det från svensk synpunkt inte är några svårigheter att leva upp till kraven . Vi lever efter dem sedan år tillbaka. För det andra förbereder de nordiska ministrarna och ämbetsmännen den här typen av överläggningar mycket noggrant. Avsikten är att vi med ett gemensamt agerande skall kunna få styrka bakom krav som andra inte vill uppfylla. Vi träffades den 7 oktober i Stockholm och beslöt trots påtryckningar om att gå med på mindre långtgående krav att hålla fast vid dem som jag redovisat i mitt svar. Vi har fortsatt att förbereda Nordsjökonferensen på ämbetsmannanivå, och vi kommer att ha en gemensam ministeröverläggning på tisdag morgon i London före Nordsjökonferensens inledning. Vid sidan om detta arbete har man alltså fattat beslut från dansk sida, och om dessa har man inte i någon form samrått med de övriga nordiska regeringarna eller ämbetsmännen. Självfallet är det en komplikation om man går in i diskussionerna med helt låsta mandat och hellre gör manifestationer som blockerar förhandlingar än arbetar för rejäla åtaganden från andra länder. Jag vill bara än en gång upprepa att vi från svensk sida kommer att göra allt för att trycka på. Jag vill också framhålla att vi har haft en rad både bilaterala och andra kontakter i påtryckande syfte, bl.a. vid det gemensamma möte mellan EG:s och EFTA:s miljöoch energiministrar som hölls i Holland för några veckor sedan och där vi från svensk sida mycket bestämt drev de krav som det nu talas om. Vi försökte både vid de officiella förhandlingarna och i enskilda samtal övertyga våra kolleger om att de måste skärpa sig.
Fru talman! Jag tvivlar inte på Birgitta Dahls ambitioner i det här fallet. Jag inbillar mig faktiskt bara att folketinget på något sätt har kört över den danska regeringen. I så fall bör ju den danska regeringen följa folketinget, precis som den svenska regeringen bör följa riksdagens beslut. Då uppstår följande fråga: Är ni så bundna vid tidigare överenskommelser att ni inte gemensamt med den danska regeringen kan göra framställningar om snabbare beslut?
Fru talman! Den danska regeringen har under de senaste dagarna inte tagit några kontakter med oss för samråd i dessa frågor. Vi har fått lägga ned mycket arbete för att ta reda på vad det danska folketinget egentligen har beslutat. Jag kan försäkra att vi kommer att fortsätta med detta detektivarbete. Jag vill upprepa att det viktiga är att vi agerar på ett sådant sätt att vi kan nå konkreta förhandlingsresultat. Förra gången man träffades för att diskutera Nordsjöns miljö sprack förhandlingarna, och det blev inga åtaganden alls. Denna gång hoppas jag att man skall kunna nå längre. Fru talman! Jag hoppas att Karin Ahrland accepterar att jag inte här spelar ut alla förhandlingskort.
Fru talman! Visst gör jag det. Min sista replik, som Birgitta Dahl inte behöver kommentera, är att jag tycker att det verkar vara skräp med den danska regeringen.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om regeringen avser att vidta ytterligare åtgärder för att få bort bilvrak och när skrotningspremien kommer att höjas. Som jag nyligen redovisade i mitt svar på en interpellation från Lars Ernestam bereds frågan om nivån på bilskrotningspremien för närvarande inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för svaret på min fråga. Vi hade detta ärende uppe till diskussion för ungefär ett år sedan, och den gången sade Birgitta Dahl att det pågick ett febrilt arbete inom regeringskansliet och att förslag skulle komma inom den närmaste tiden. Nu har det gått nästan ett år, och det är med tanke på detta besked en lång tid. Jag får verkligen hoppas, herr talman, att det inte kommer att dra ut på tiden så, att vi om ett år står här och diskuterar samma fråga igen. Miljöministern verkar onekligen mycket positiv när det gäller denna fråga. Faran är väl att miljöministern är ute för att förföra vissa miljövänner genom att verka positiv men att det hela sedan drar ut på tiden. Jag vill nämna ett exempel från min egen hemkommun. Inför budgetarbetet ville man avsätta pengar för att frakta bort bilvrak. Man räknade med att det i denna lilla kommun stod 200 bilvrak. Tyvärr avsattes inte dessa pengar vid budgetmanglingen, så bilarna får stå kvar ytterligare ett år. Jag vill peka på detta som ett exempel, eftersom det inte bara är i min hemkommun som det finns bilvrak, utan de finns i tusental över hela landet. Detta är således en fråga som brådskar, miljöministern. Jag hoppas verkligen att regeringen tar tag i denna fråga ordentligt.

Herr talman! Det är intressant att höra att det finns fler statsråd som drar frågorna i långbänk. Men jag hoppas verkligen inte att miljöministern skall dra frågan alltför länge i långbänk utan uppnå ett reslutat. Bilskrotningspremien behöver höjas. Den har inte höjts någon gång sedan den infördes. Det är nödvändigt att höja den nu.
Herr talman! Jag vill anmäla att Karl Erik Olssons interpellation om villkoren för förvärv av jordbruksfastigheter inte kan besvaras inom föreskriven tid på grund av att interpellanten är förhindrad att närvara. Jag har kommit överens med Karl Erik Olsson om att besvara denna interpellation den 14 december i år.
Herr talman! Ingvar Eriksson har dels frågat mig om regeringen kommer att svika gjorda utfästelser gentemot jordbruket, dels frågat miljöoch energiministern om regeringen fortfarande står bakom strävandena i ”Landsbygd 90”. Den senare frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Ingvar Eriksson utgår i sin fråga från starkt felaktiga beskrivningar av regeringens avsikter. Spannmålsöverskottet är ett problem. Detta måste säljas utomlands till förluster i miljardklassen varje år. Därigenom sänks böndernas inkomster, samtidigt som konsumenterna i Sverige får betala höjda priser. Också skattebetalarna får bidra till att täcka förlusterna. Överskotten drivs dessutom fram av en alltför stor användning av kemikalier i jordbruket, vilka skadar vår miljö. Det är mot denna bakgrund viktigt att diskutera bl.a. hur stödet till spannmålsproducenterna skall kunna användas så effektivt och rättvist som möjligt, så att också omställningen och utvecklingen av alternativa, miljövänliga grödor underlättas och landsbygdens utveckling främjas. Därför har jag inbjudit företrädare för samtliga riksdagspartier och för Lantbrukarnas riksförbund och konsumentdelegationen till samtal om dessa frågor. Jag har också i dag gjort ett gemensamt uttalande med LRF:s ordförande om bl.a. det nödvändiga i att intensifiera ansträngningarna att nedbringa spannmålsöverskottet under de närmaste åren. En självklar utgångspunkt för regeringen är därvid att gjorda utfästelser gentemot jordbruket skall hållas och att strävandena i ”Landsbygd 90” skall ligga fast.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Jag är dock något överraskad över att inte miljöministern, som har varit här i dag under frågestunden, har svarat på frågan om ”Landsbygd 90”. Jag tackar emellertid ändå för svaret. Jag blir här beskylld för att dra felaktiga slutsatser. Skulle det vara så, herr statsråd, att jag drar felaktiga slutsatser, skulle det glädja mig i denna fråga, för den debatt som under senare tid har förts på detta område har ju indikerat att det var någonting på gång i jordbruksdepartementet som är helt oacceptabelt för svenskt lantbruk och svensk landsbygd. I den regeringspromemoria som det talats om fanns planer på drastiska sänkningar av spannmålspriserna under de år som vi har framför oss. Det skulle utan tvivel leda till mycket drastiska omläggningar av själva jordbruksdriften, och resultatet skulle också bli drastiskt för den svenska landsbygden. Det skulle utan tvivel även påverka målsättningarna i Landsbygd 90. Jag hoppas verkligen att statsrådet kan leva upp till den ståndpunkt som han här gör gällande, att det inte är fråga om några drastiska omläggningar.

När sådana propåer kommer finns det verkligen anledning att känna oro. Jag vill då fråga: Är det här något slags försöksballong för att se hur mycket det svenska jordbruket tål, eller vad är det fråga om? Är det verkligen så att ni inte tänker socialisera svensk åkermark? Dessutom vill jag ställa frågan: Kan strävandena i Landsbygd 90 ligga fast, om man genomför en sådan drastisk omläggning som den aviserade planen på en stegvis nedtrappning av spannmålspriserna skulle innebära? Jag vill ännu en gång fråga jordbruksministern: Är det verkligen så här, eller vad ligger bakom den promemoria som har cirkulerat, inte minst i pressen, och som tydligtvis funnits i departementet?

Herr talman! Tack, jordbruksministern, för det kompletterande svaret. Givetvis har vi samma uppfattning vad gäller strävandena i Landsbygd 90. Men jag tror att regeringen får svårt att klara målet med tanke på de propåer som dock har funnits och kanske inte minst kommit från LO-håll. Jag vet inte om regeringen använder LO som försöksballong. Jag har inte varit på departementet och sett om en sådan promemoria funnits, men mycket tyder på det. Sedan en annan sak: Jordbruksministern anklagade mig för att ha gjort felaktiga bedömningar. Dessutom anklagade han jordbrukare för att använda för mycket kemikalier. Jag tycker det är grovt att gå ut och anklaga en näring för detta. Det är en dålig förhandlingsbas. Det är väldigt svårt att förstå att man så direkt, frankt och säkert som jordbruksministern här gör anklagar en näringsgren för att använda felaktiga produktionsmetoder. Jag vill ha ett förtydligande på den punkten.

Herr talman! Det verkar som om man huvudsakligen anklagar jordbruket för miljöproblemen, och det tycker jag är olyckligt. Jag tycker att man måste se helheten på ett annat sätt. Bland lantbrukarna finns i dag en stark medvetenhet kring miljöfrågorna. Man arbetar målmedvetet för att minska och eliminera de risker som kan förekomma. Man anpassar mängden gödsel till det som växterna behöver, och man är noggrann i sin spridning av både handelsgödsel och naturlig gödsel samt av växtskyddsmedel. Man måste basera användningen av produktionsmedlen på den rådgivning som sker, de senaste forskningsrönen och de markanalyser och försök som är gjorda. Det är på den grunden som det svenska jordbruket i dag söker lägga upp sin produktion. Jag tycker att näringen skall respekteras i detta och att vi skall lösa problemen i samverkan.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig om jag anser att importerad spannmål skall kontrolleras med avseende på stråförkortningsmedel och om livsmedelsverkets resurser i så fall är tillräckliga för sådan kontroll. Rosa Östh har frågat mig om regeringen kommer att vidta några åtgärder med anledning av att livsmedelsverket har meddelat att en analys avseende stråförkortningsmedel i spannmål skulle utföras endast om vissa lantbrukare själva stod för kostnaderna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som Arne Andersson anger svarade jag den 15 oktober på en fråga av Ingbritt Irhammar med delvis likartat innehåll. I det svaret beskrev jag bl.a. livsmedelsverkets kontroll av spannmål. Jag nämnde att det kommer att vara möjligt att kontrollera importen från årets spannmålsskörd, bl.a. med avseende på stråförkortningsmedel. Livsmedelsverket har planerat för en sådan kontroll i fråga om både metodik och resursåtgång och kommer att genomföra kontrollen. Detta är enligt min mening en angelägen åtgärd. Den särskilda analys som Rosa Östh syftar på skall i enlighet med de bestämmelser som gäller betalas av importören, i detta fall Svenska lantmännens riksförbund. Påståenden om att de lantbrukare Rosa Östh nämner i sin fråga skulle behöva betala analysen bygger på ett missförstånd.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

Det skulle väl ha varit tillfredsställande om vi inte under tiden hade ställts inför det otäcka faktum att sådan kontroll behöver ske. Om jag rätt förstod de massmediala meddelanden som gick ut på måndag förmiddag den 9 november har livsmedelsverket inte resurser för den kontrollen. Nu ger jordbruksministerns svar vid handen att livsmedelsverket har planerat för sådan kontroll och, såvitt jag förstår, har både metodik och resurser och kommer att genomföra kontrollen. Jag vill därför formulera mig så här, så att vi åtskiljs i gott samförstånd i denna fråga: Är det nu klarlagt att missförstånd liknande det som förelåg på måndagen i förra veckan, om båtarna i Södertälje och Västerås, inte mera behöver uppstå, utan att livsmedelsverket kommer att ta sådana prov och även kommer att stå för den kostnad som är förenad med dessa prov? Jag vore tacksam om jordbruksministern samtidigt ville göra en sådan utvikning med anledning av min fråga att jag kunde få ett besked om vad den inskränkning innebär som kunde ske beträffande kontrollen och som dikterades av internationella regler. Dessa frågor tangerades också i frågesvaret den 15 oktober. Jag är osäker på vad detta innebär, och jag är mycket bekymrad ifall det finns ytterligare kriterier för att prov inte skall tas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var ett missförstånd mellan Mats Hellström och mig. Det kan verkligen diskuteras vem som har missförstått vad i detta sammanhang. Det som ligger närmast till hands är att livsmedelsverket totalt har missförstått de signaler som jordbruksministern gav tidigare här i kammaren. Jag tänker då på det som sades den 15 oktober, nämligen att samma krav som ställs på svenskt spannmål skall gälla beträffande importen av spannmål. Om detta var allvarligt menat, vilket jag naturligtvis utgår ifrån, borde man rimligtvis på det statliga kontrollorganet ha haft en beredskap för att omgående se till att prov blev tagna och analyser utförda när dessa spannmålspartier kom till svenska hamnar. Detta är ju vad både producenter och konsumenter har anledning att förvänta sig. Men det fanns ingen beredskap på livsmedelsverket. Ingen rutin fanns utarbetad. Tvärtom spelade man från verkets sida upp den största oförståelse. Först efter långa diskussioner och löfte om kostnadsgaranti blev det ombesörjt att prov togs. Så gick det faktiskt till, Mats Hellström. Nu visar det sig att det fanns små rester av stråförkortningsmedel i spannmålen. Men vad sade man då på livsmedelsverket? Jo, man sade att dessa värden låg klart under våra gränsvärden. Jag måste därför fråga vad det är som skall gälla. Är det det som gäller för svenskt spannmål — dvs. att restmängden av aktuellt bekämpningsmedel skall vara lika med noll — eller är det livsmedelsverkets gränsvärde, 5,0 mg per kilo? Om det är det första som gäller, vilket jag förstås hoppas eftersom detta är vad jordbruksministern tidigare har sagt, måste jag också fråga hur kontrollen fortsättningsvis skall ske. Skall den utföras i form av den sporadiska stickprovstagning som är det vanliga när det gäller statlig kontrollverksamhet? Kan man i så fall anse att importen sker på ett betryggande sätt i aktuellt avseende?

Herr talman! Det låter sig sägas, jordbruksministern, att man jobbar på livsmedelsverket för att få en rimlig nivå på gränsvärdena. Men det finns ju, som Rosa Östh påpekade, ingen annan gräns än den som gäller beträffande här i Sverige odlad spannmål. Jordbruksministern måste begripa att varje annat tal uppfattas illa av Sveriges bönder, och följden blir den typen av protester som förekom i förra veckan. Det måste finnas en mycket elementär regel för hur vi skall hantera detta. Jag är fortfarande inte helt säker på innebörden av jordbruksministerns svar — mer än jordbruksministerns i och för sig goda vilja. Det blir inte vare sig några pengar eller andra resurser, om vi ”hattar” omkring med dessa idéer. Vad som sades den 15 oktober var att det fanns resurser fr.o.m. halvårsskiftet. Resurserna fanns bevisligen inte måndagsförmiddagen i förra veckan. Det var otillfredsställande, och jag tycker att vi skall klara ut det i den här debatten.
Herr talman! Det var inte lantbrukarna som hade missförstått den här frågan, Mats Hellström. Jag får be jordbruksministern skärpa sig när det gäller tydligheten i de här sammanhangen — det är helt nödvändigt, eftersom det gäller en viktig principfråga. Det hela handlar om huruvida svenska lantbrukare skall kunna konkurrera på samma villkor som lantbrukarna i de länder från vilka vi importerar lantbruksprodukter. Så länge det finns den minsta oklarhet på den punkten bidrar det till att underhålla den misstro mot regeringen och dess jordbrukspolitik som finns i dag. Jag vill inte påstå att Mats Hellström är mest belastad i detta sammanhang. Han har fortfarande chansen att rätta till en del misstag som är begångna. Men det måste ske omgående, och det måste bl.a. ske med ett ordentligt klarläggande av den här frågan i dag.

Prot. 1987/88:27 Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vi inte kan komma svaret 19 november 1987 närmare. För en stund sedan tydde jag mig i min allmänna välvilja till å : ; ad Om förslaget om arealjordbruksministerns goda avsikter, men vi fick faktiskt inte något svar på bidrär tilläpanninåls: frågan om livsmedelsverket kan utföra provtagningen eller inte. Håller man 5 ad z på att fumla med regler och möjligheter? Svaret till Rosa Östh var helt otillständigt. Om de svenska bönderna producerar under sämre förutsättningar — då bortser jag ifrån att vi i år hade ett besvärligt skördeår — än omvärldens bönder, så är det en begränsning för det svenska jordbruket. Det kan vi inte komma ifrån. Om det sedan tillstöter en komplikation, när vi skall skaffa oss en egen försörjning av råg, är det en helt annan historia. Vi måste vara ärliga mot bönderna och tillstå att jordbruksministern genom urusel planering den 10 april satte i kraft någonting i Sverige som inte var möjligt att tillämpa. Det skapade irritation då. Sedan vill jag tillstå att jordbruksministern hade otur genom att det blev ett sådant erbarmligt dåligt skördeår. Vi kan väl bjuda bönderna på att de hade rätt den gången — alldeles oförbehållsamt rätt.
Herr talman! Det finns naturligtvis inte en enda jordbrukare som håller med jordbruksministern om den beskrivning som han gav här om jordbrukarnas situation och konkurrensförhållanden. Om man förbjuder medel och metoder här i Sverige samtidigt som man tillåter import av produkter som tillverkas på sådant sätt som är förbjudet här, så påverkas svenska lantbrukares konkurrensförhållanden. Det är enkelt att förstå och skulle inte behöva diskuteras. Jag återkommer till min ursprungliga fråga och mitt krav. Det behövs ett ordentligt klarläggande från jordbruksministern här i dag. Skall det besked som jordbruksministern gav den 15 oktober gälla? Skall vi ha rätt att ställa samma krav på importerade livsmedel som på svenska? Hur skall kontrollen i så fall ske, så att den blir betryggande inte minst för konsumenterna som äter knäckebröd?

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag anser att omvandling av resurser avsedda för spannmålspriser till arealbidrag är förenligt med gällande jordbruksavtal. Frågan har ställts med anledning av att statssekreterare Michael Sohlman har föreslagit att 125 milj.kr. ur spannmålskassan skall användas till arealbaserad ersättning. Ett preliminärt pris på spannmål fastställs på våren efter jordbruksprisöverläggningarna. Det definitiva priset, som skall fastställas på hösten, skall överensstämma med det preliminära om inte förutsättningarna, och därmed 33 Svensk spannmålshandels ekonomi, har ändrats. Medlen till en arealersättning skulle kunna tas från de statsmedel som riksdagen anvisat inom ramen för statens delansvar för spannmålsöverskottet. Dessa medel skall enligt riksdagens beslut användas för att underlätta omställningen av produktionen under socialt acceptabla former. Det som kunde vara aktuellt vore alltså att använda en del av dessa särskilda medel för en ersättning i annan form än via priset. Andra ersättningsformer än pris är inget nytt inslag i jordbruksprisregleringen. En sådan ersättning vore enligt min mening förenlig med gällande riksdagsbeslut.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Först vill jag uttala min tillfredsställelse över att jordbruksministern har tagit sitt förnuft till fånga och gjort upp med bönderna om spannmålspriserna och inte fullföljt de idéer som var orsak till frågan. Samtidigt har vi hört att jordbruksministern har inbjudit till samtal om den framtida jordbrukspolitiken. Det är i och för sig bra, men det får inte vara ett sätt att sopa de problem som finns under mattan, och jag hoppas verkligen att jordbruksministern har konkreta och positiva förslag med sig till dessa diskussioner. Sedan till svaret. Det är inte bara jag som tycker att förslaget var fel, utan många andra. Även en jurist har studerat både Svensk spannmålshandels, jordbruksnämndens och regeringens kompetens i de här frågorna. Jag skall citera några saker ur hans rapport. Svensk spannmålshandel har befogenhet att fastställa priser, men inte att fördela pengar på annat sätt. Så här står det: ”Det sistnämnda har Svensk spannmålshandel ingen befogenhet att besluta om i enlighet med direktiven, som inte talar om något annat än fastställda priser.” Samma svar blir det när det gäller jordbruksnämnden. Här säger juristen: ”Inte heller om man går vidare till t.ex. regleringsbrevet finner man emellertid något stöd för att jordbruksnämnden skulle ha någon vidare kompetens.” Har då regeringen någon sådan kompetens? Här får man gå till jordbruksutskottets betänkande och se vad där står, och det har juristen gjort. Jag citerar hans synpunkter: ”Genomgående talas endast om priser och avgifter. Det ses som en i detta sammanhang central punkt att det skall ankomma på regeringen att besluta om de prisoch avgiftsändringar som skall bli aktuella. —-—-- Regeringen skulle alltså sakna befogenhet att besluta enligt arealbidragslinjen om inte riksdagen godkänner det hela.” Sedan talar jordbruksministern om de pengar som riksdagen anslagit, men också på den punkten har juristen sagt att det inte föreligger någon förändring.
Herr talman! Lennart Brunander redovisar en utredning som är gjord för en av parterna i förhandlingarna. Självfallet har också mina jurister sett på den här frågan, och de anser alldeles definitivt att regeringen har möjlighet att ge bemyndigande på detta område, när det gäller statens delansvar. Det är heller inget nytt. Det har skett vid andra tillfällen att man har använt pengar inom regleringssystemet för annat än prishöjningar. Svaret är klart: regeringen har möjlighet att ge ett sådant bemyndigande. Nu har det av andra skäl blivit så att man i stället har valt en prishöjningslinje. Även om det ursprungliga förslaget enligt min mening hade varit bättre, så tycker jag att det i det läge som har uppstått, med de möjligheter vi nu har att föra en långsiktig politik tillsammans med LRF inom ramen för den överenskommelse vi har gjort och samtal med riksdagspartierna, är viktigare att gå in på den vägen än att bråka för mycket om de här örena. Men rättigheten att ge bemyndigande har regeringen självfallet.
Herr talman! Jag håller med jordbruksministern om att det är bättre att föra en långsiktig diskussion om jordbrukspolitiken än att bråka om de här örena, men det var ju jordbruksministern och regeringen som började att bråka om saken, inte jordbrukarna. Sedan sade jordbruksministern att detta var en av en part beställd utredning. Det är riktigt, men den gjordes av en hög jurist, en jurist som dessutom sitter i lagrådet, så jag tycker man måste kunna godkänna den såsom en objektiv beskrivning av vilken kompetens som finns.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig om ett beslut om dispens för snörpvadsfiske i bl.a. Laholmsbukten föranleder några åtgärder från regeringens sida. Enligt länsfiskestadgorna som gäller för fisket i bl.a. Laholmsbukten och Skälderviken är det där förbjudet att fiska med snörpvad. Länsstyrelsen i Kristianstads län har nyligen beslutat att ge dispens för snörpvadsfiske efter skarpsill under en fyramånadersperiod i länets delar av dessa vatten. Beslutet har överklagats av företrädare för yrkesfiskarna i området. De har också begärt att dispensen inte skall få gälla innan ärendet har avgjorts. Denna begäran har avslagits av fiskeristyrelsen. Efter överklagande har regeringen emellertid i dag fattat ett beslut av innebörden att fiske inte får äga rum med stöd av länsstyrelsens beslut så länge överklagandet inte är avgjort.

Herr talman! Tack för svaret, som så här långt är positivt. Orsaken till de starka protesterna mot länsstyrelsens dispens är att snörpvadsfisket är ytterst effektivt. Strålkastare med halogenljus gör att fisken lockas till fartyget. Fisken samlas in med hjälp av ett finmaskigt nät och sugs sedan in i stora tankar. Länsstyrelsen gav dispens efter att ha hört fiskerinämnden och den fackliga organisationen som tillstyrkte. Men yrkesfiskarna längs de berörda kusterna protesterade kraftigt. Länsstyrelsen biföll därför överklagandet av sitt eget beslut — först hade man överklagat till fiskeristyrelsen och sedan till regeringen. Yrkesfiskarna menar att fiskbeståndet kommer att utarmas för lång tid framöver, om snörpvadsfiske tillåts. Orsaken är bl.a. att dessa grundare områden står för reproduktionen. Bortsett från de negativa följderna för det normala fisket måste snörpvadsfiske anses vara olämpligt i dessa känsliga havsområden som kännetecknas av återkommande syrebrist och bottenljusdöd. Laholmsbukten står hela tiden under forskarnas bevakning. Detsamma borde gälla Skälderviken. Länsstyrelserna och kommunerna är nu i full gång när det gäller arbetet med att förverkliga de program för en bättre havsmiljö som förelagts dem. Det faktum att man samtidigt tillåter snörpvadsfiske har upprört både experter och en miljömedveten allmänhet. Glädjande nog har dock regeringen i dag, som framgår av svaret, stoppat snörpvadsfiske just nu. Men vad händer med överklagandet av dispensgivningen i fiskeristyrelsen? Det är intressant med tanke på den framtida tillståndsgivningen och sambandet med miljöproblemen.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig vad anledningen är till dröjsmålet med propositionen om det nya skördeskadeskyddet. Samtidigt som regeringen förelade riksdagen frågan om huvudmannaskapet uttalades att flera av de frågor som behandlades i överenskommelsen var av den arten att riksdagen måste besluta i ärendet innan en överföring kunde ske. Förslag i de olika frågor som fordrade riksdagens ställningstagande skulle utarbetas och föreläggas riksdagen senast hösten 1987. Beredningsarbetet inom regeringskansliet är ännu inte helt avslutat.

Herr talman! Anledningen till att jag har ställt frågan är naturligtvis oron för att överenskommelsen med LRF inte kommer att fullföljas, dvs. om riksdagen inte får ta ställning till ett förslag i höst. Det är inte enbart av okynne jag ställer denna fråga, utan det är helt enkelt därför att den nye huvudmannen måste få klart för sig vad det nya avtalet kommer att innebära om det skall träda i kraft nästa skördeår. Det är nästintill omöjligt för oss riksdagsmän att ställa frågor som vi får någorlunda klarläggande svar på. Jag måste ändå fråga jordbruksministern om det är frågan om beskattning av fonden som har bidragit till dröjsmålet.
Herr talman! Arne Andersson i Ljung är förvisso en av veteranerna inom jordbrukspolitiken och är efter att ha varit riksdagsman under lång tid tillräckligt erfaren för att veta, att när beredning pågår i regeringskansliet redovisas inte beredningen inför riksdagen, utan det sker när beredningsarbetet är avslutat. Regeringen har tidigare deklarerat att det skall komma ett förslag under hösten 1987.
Herr talman! Ja, det är tyvärr efter många år som riksdagsman som man har åtskilliga erfarenheter. En erfarenhet är att regeringen inte svarar på mer än vad den vill svara på. Å andra sidan är det oss riksdagsledamöter helt obetaget att dra vilka slutsatser vi vill. Jag tillåter mig dra den enkla slutsatsen — som jag tidigare vid några tillfällen har nödgats dra i denna segslitna fråga — att regeringen har två målsättningar med skördeskadeskyddet. Den ena är att bli av med huvudmannaskapet, och den andra är att till varje pris se till att fonden är förbrukad när den nye huvudmannen träder till. Detta tycks ha gripit regeringen så hårt att den är bekymrad över att några hundra tusen kronor kan följa skyddet till den nye huvudmannen, och därför sitter man i regeringskansliet och nöter på propositionen. Det är en märklig hantering. Jag väntar mig inte något mer svar av jordbruksministern i denna fråga — jag fick besked om det alldeles nyss — men jag drar ändå slutsatsen att regeringen har dessa målsättningar. Det är inte någon god ton i regeringens umgänge med Sveriges bönder.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att förhindra att bestrålade livsmedel importeras till Sverige. Ingbritt Irhammar har frågat om regeringen är beredd att ompröva sitt tidigare ställningstagande och nu förbjuda import av livsmedel som konserverats med joniserande strålning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I Sverige förekommer inte bestrålning av livsmedel. Enligt livsmedelslagstiftningen får livsmedel inte behandlas med joniserande strålning utan tillstånd av livmedelsverket. Något sådant tillstånd har aldrig givits. Jag har tidigare uttalat att inget talar för att konsumenterna vare sig behöver eller vill ha den här konserveringsmetoden. Det som konsumenter na i stället behöver är livsmedel som är färska och fräscha på naturlig väg, livsmedel som är hälsosamma och giftfria och som producerats utan tillsatser av kemikalier eller andra främmande ämnen. Vi vet heller inte tillräckligt om vad som händer med organismer i livsmedel när de utsätts för bestrålning som dödar vissa bakterier. Det är inte fråga om att det finns radioaktivitet kvar, men vissa forskare tror att bestrålningen bl.a. kan förstöra vitaminer. Några färdiga analysmetoder med vilka man direkt kan påvisa att bestrålning av livsmedel skett finns inte ännu. Forskning och utveckling av analysmetoder i fråga om bestrålade livsmedel pågår på många håll i världen. Som ett exempel vill jag nämna att de nordiska samarbetsministrarna nyligen givit klartecken för ett samnordiskt forskningsprojekt med detta syfte. Jag har redan tidigare förklarat att jag anser att bl.a. krav på tillstånd för import och krav på märkning av bestrålade livsmedel bör prövas av livsmedelsverket. Jag har vidare tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av importkontrollen av bestrålade livsmedel i syfte att skärpa bestämmelserna.

Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret! Varför bestrålar man mat? Det är för att förlänga den tid under vilken ett livsmedel ser färskt ut. Man vill förhindra groddning av potatis t.ex. Man vill fördröja mognaden hos frukt. Man vill döda bakterier och insekter. Man förhöjer emellertid inte kvaliteten med bestrålning — tvärtom. Man vill få maten att se färsk ut fastän den är gammal, och man vill bestråla kött och fisk för att göra livsmedlen ätbara. Givetvis är inte konsumenten betjänt av detta. Som konsumenter vill vi i stället ha så färsk vara som möjligt. Vi vill inte bli lurade av förfalskade livsmedel. Men som i så många andra fall är det vinsten som råder, och då kan man tillåta sig vad som helst. I somras försäkrade jordbruksministern att vi inte skall ha några bestrålade livsmedel. Jordbruksministern anförde att det inte fanns några som helst skäl till denna konserveringsmetod. Han hade och har rätt. Det framgår av svaret att han har samma ståndpunkt i dag. Nu har vi i alla fall bestrålade livsmedel i vårt land. Det kommer in via importen. Uppemot 30 länder tillåter bestrålning. De länder som i detta fall berör oss är Holland och Belgien, där man bestrålar potatis, lök, säd, kryddor, kyckling och skaldjur. Internationella livsmedelsbolag har lyckats att påverka WHO, FAO och IAEA så att dessa nu t.o.m. rekommenderar en viss nivå av strålkonservering. I dag saknar konsumenterna skydd mot förfalskad mat, eftersom livsmedelslagstiftningen saknar bestämmelser om just detta. Vi måste få bestämmelser som förbjuder bestrålning av mat inom Sverige, och vi måste också få bestämmelser som förbjuder import av bestrålade livsmedel. Nu vill, konstaterar jag av svaret, regeringen inte vidta några åtgärder för att förhindra import av bestrålade livsmedel. Jag tycker inte att de åtgärder som redovisas i svaret räcker för att garantera konsumenterna godkända livsmedel.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Vi måste ha en lagstiftning som garanterar oss alla bra mat. Det är väsentligt för konsumenten att det går att avgöra om ett livsmedel är färskt och friskt eller inte. Konsumentens rättigheter finns t.o.m. inskrivna i FN-stadgan, där det bl.a. står att konsumenten har rätt till säkerhet, information, gottgörelse, samt har rätt att välja och rätt till hälsosam miljö. Bestrålning av livsmedel innebär en förfalskning. Nyttiga ämnen som vitaminer förstörs, precis som Mats Hellström sade. Och upp till 90 90 av C-vitaminet kan förstöras vid hög bestrålning. Skadliga ämnen, toxiner, kan utvecklas vidare. Konsumenterna blir förda bakom ljuset, helt enkelt lurade. Det är inte konstigt att de känner sig oroade: bestrålade livsmedel ger inte säkerhet, ger inte information, bestrålning gör det omöjligt att välja. Är bestrålade livsmedel hälsosamma? Nej, påstår jag. Centern har motionerat om ett lagfäst förbud mot bestrålning av livsmedel och mot import av bestrålade livsmedel. Övriga partier ville avvakta ytterligare överväganden och avslog därför vår reservation. Detta innebar ett olyckligt förhalande. Det fanns verkligen ingen anledning att vänta med åtgärder när det gäller att ge våra konsumenter bra livsmedel. Det är dessutom inkonsekvent att tillåta import av bestrålade livsmedel och samtidigt ha förbud mot produktion av dessa i vårt land, även om förbudet, i teorin åtminstone, kan frångås. Även livsmedelsverket har för över ett år sedan begärt att ett generellt förbud mot bestrålning av livsmedel skall införas. Det förbudet skulle också gälla importerade varor. Inget har hänt, och man frågar sig om regeringen är handlingsförlamad. Inte heller nu föreslås några åtgärder. Det är positivt att det skall forskas vidare, men vi behöver besked om när det kommer ett lagförslag.
Herr talman! Jag tror att Ingbritt Irhammar, Inga Lanz och jag har samma uppfattning om bristen på värdet av bestrålade livsmedel. Någon debatt därvidlag finns det inte skäl för oss att föra. Ni har båda två framhållit att det finns en diskrepans mellan de regler som gäller produktion av livsmedel i Sverige och saluförande av importerade livsmedel. Detta har påpekats i debatten de senaste dagarna. Därför har jag nu tillsatt en utredare. Det framgår inte av era inlägg att ni har uppmärksammat detta. Utredaren har fått i uppdrag att göra en översyn av importkontrollen av bestrålade livsmedel i syfte att skärpa bestämmelserna. På denna punkt tycks det nämligen finnas luckor.
Herr talman! Det gläder mig att vi har samma mål, nämligen att få bort bestrålningen. Det som oroar mig är att det tar så lång tid. Vad är det som har hänt? Jo, vår motion avslogs i maj i år. Livsmedelsverket kom in med en begäran om förbud mot bestrålning av livsmedel och import av bestrålade livsmedel förra hösten. Då kom även remissvaren in från andra som uttalat sig i denna fråga. Är det inte att förhala, när man dröjer ett år med att tillsätta en utredning, när man inte under hela denna långa tid kommer med ett förslag och när man dessutom inte i dag klart kan uttala att det skall införas ett förbud mot import av bestrålade livsmedel!
Herr talman! Jag noterar också att det skall tillsättas en utredare på detta område, men vad man skulle önska är ett klart besked från regeringen att man säger nej till import av bestrålade livsmedel. Jag vill ta upp en annan sak, och det är märkningen av bestrålade livsmedel. Den är i dag helt otillräcklig för att inte säga obefintlig. På bestrålad mat från Holland utgörs märkningen av en liten grön blomma, vilket inte alls signalerar till konsumenterna vad det är fråga om. I avvaktan på de mätmetoder som jag hoppas kommer att kunna tillämpas borde man åtminstone ställa krav på sådan märkning som visar att ett livsmedel är bestrålat. Det är det minsta man kan kräva. Denna märkning av varorna skall också vara väl synlig så att konsumenterna själva kan bestämma om de vill köpa bestrålad mat eller inte. Detta skulle man kunna tänka sig i avvaktan på utredningens resultat. Det är klart att jag är glad att man tillsatt denna utredning. Men när kan man förvänta sig något resultat?

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att Sverige får gränsvärden för ogräsgifter i dricksvatten. Statens livsmedelsverk är tillsynsmyndighet och centralt laboratorium för dricksvatten. Det ankommer därför på livsmedelsverket att verka för att huvudmännen för de kommunala och enskilda vattenförsörjningsanläggningarna skall kunna vidta åtgärder för att trygga en tillfredsställande dricksvattenförsörjning.
Mätningar av förekomsten av bekämpningsmedel i sydsvenska åar visar att ogräsgifter förekommer i vattnet. Halterna har ofta legat på ett par mikrogram per liter vatten. Sverige saknar till skillnad från andra länder gränsvärden för bekämpningsmedel i dricksvatten. I EG-länderna gäller gränsvärdet 0,5 mikrogram per liter vatten.
Ett av de områden som livsmedelsverket har prioriterat är att utarbeta underlag för riskbedömning av föroreningar i dricksvatten, för vilka gränsvärden nu saknas. I den prioriteringen ligger det initiativ som Alf Svensson frågar om.
Avser jordbruksministern att ta initiativ till att Sverige får gränsvärden för ogräsgifter i dricksvatten?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

Det är inte ett år och en gång vi får besked om att vattnet i de sydsvenska åarna är förgiftat av bekämpningsmedel. Under sommarmånaderna är vattnet inte sällan så giftigt att det är olämpligt t.o.m. för bevattning. Det som förekommer i åarna kommer så småningom att hamna i grundvattnet. Därmed är många svenska vattentäkter i farozonen. Forskare från lantbruksuniversitetet mätte i somras förekomsten av bekämpningsmedel i 27 svenska åar. Resultaten visade att 80 96 av åarna i juni hade mätbara mängder av bekämpningsmedel. Det framgick att fenoxisyrehalterna i olika vattendrag var betydligt högre än man tidigare trott och ofta mer än tio gånger högre än gränsvärdena inom EG-länderna. Jag skulle gärna vilja veta: Duger inte EG:s gränsvärden åt Sverige? Det har lanserats flera olika teorier om varifrån de fenoxisyror som konstaterats i åvattnet kommer. Någon tror att det främst beror på att lantbrukare hanterar bekämpningsmedelssprutor på ett slarvigt sätt, andra tror att det främst beror på läckage från soptippar, ytterligare någon tror att det beror på läckage från åkermarken. Vi vet i dag inte mycket om hur stora mängder bekämpningsmedel det finns i våra vattendrag. Klart är att provtagningen drastiskt måste utökas, men provtagning i sig löser naturligtvis inte problemet. Jag anser att det första steget för att få bort bekämpningsmedlen ur vattendragen är att gränsvärden fastställs för dricksvatten. Genom att gränsvärden fastställs får miljöoch hälsoskyddsförvaltningarna och länsstyrelserna riktlinjer för ingripanden. Hur menar jordbruksministern att tjänstemännen på ett miljöoch hälsoskyddskontor skall agera, om de vid provtagning konstaterar värden som är flera gånger högre än EG:s gränsvärden? Vilket råd ger jordbruksministern?
Herr talman! Jag har just svarat på den fråga som Alf Svensson ställt, nämligen om Sverige skulle få gränsvärden för ogräsgifter i dricksvatten. Jag sade att detta tillhör det som livsmedelsverket nu prioriterar.
Herr talman! Jag tackar för det svaret och noterar det naturligtvis. Det beklämmande är att livsmedelsverket enligt tidningsuppgifter har hållit på och prioriterat detta i två år. Hur länge skall livsmedelsverket hålla på och ”prioritera” frågor som har med hela svenska folkets vardag att göra, nämligen frågor som gäller dricksvattnet? Är de gränsvärden som finns inom EG, nere i Europa, så katastrofalt olämpliga för Sverige, eller varför kan de inte anammas tills livsmedelsverket blir färdigt? Det är ju uppenbart att det inte räcker med två år.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig hur jag ser på kraven att samma regler skall gälla ur hälsoskyddssynpunkt på importerade livsmedel som på svenskproducerade. Livsmedelslagens bestämmelser gäller såväl svenskproducerade som importerade livsmedel. Kontrollen av livsmedelsimporten har samma syfte som livsmedelskontrollen i övrigt, nämligen att i enlighet med livsmedelslagen skydda konsumenterna mot skadliga eller på annat sätt från hälsosynpunkt otjänliga livsmedel. En utgångspunkt är att livsmedelskontrollen i princip skall vara likartad och neutral i förhållande till livsmedlens ursprung. Sedan 1964 genomförs regelbundet i Sverige provtagning och undersökning av halter av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker. Livsmedelsverket fastställer den högsta resthalt av bekämpningsmedel som får finnas i såväl importerade som svenska vegatabilier. Kontrollen av de importerade produkterna är mer omfattande än den inhemska kontrollen. Principen om likartad kontroll oavsett varornas ursprung kan av följande skäl anses vara uppfylld beträffande de importerade köttvarorna. På ursprungslandets kontrolloch produktionsförhållanden ställs i princip samma krav som på vår egen produktion genom krav att varorna skall komma från en exportanläggning som livsmedelsverket godkänt. Vid den undersökning av köttvarorna som sedan sker vid införselkontrollen kompletteras ursprungslandets kontroll med de undersökningar av varan som är av speciellt intresse för vårt land. Varje parti kött som importeras kontrolleras i Sverige. Vad beträffar kontrollen av andra importerade livsmedel än kött och vegetabilier överensstämmer den organisatoriskt med livsmedelskontrollen i övrigt. Importkontrollen skiljer sig dock från annan livsmedelskontroll genom den starka styrning av miljöoch hälsoskyddsnämndens verksamhet som livsmedelsverkets föreskrifter för kontrollen innebär. Denna reglering liksom övriga särbestämmelser för importen motiveras av att kontrollen vanligen inte kan avse annat än den färdiga produkten och därför med nödvändighet blir mindre fullständig än en kontroll som kan inriktas också mot produktionen. I vissa fall försvåras importkontrollen av att det saknas analysmetoder som kan påvisa att en viss behandling skett. Det pågår i de fallen ett intensivt forskningsoch utvecklingsarbete både i Sverige och internationellt för att få fram sådana metoder.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det utförliga svaret. När bönderna demonstrerade mot importerad råg där man vid framställningen använt stråförkortningsmedel tror jag att de hade det svenska folkets sympati. Det är ju rimligt att ställa samma krav på importerade livsmedel som vi ställer på svenskproducerade, om man ser kraven från hälsosynpunkt. Det var väl det som gav tyngd och styrka åt den protest som vi alla kunde uppleva i massmedia. Jag förstod jordbruksministerns svar så, att han har samma utgångspunkt, och det tycker jag är utmärkt. När det gäller sådant som har effekter på miljön är det självklart att vi från svensk sida kan ha hårdare krav. Det är ju då fråga om den svenska miljön. När man diskuterar frågan ur hälsoskyddssynpunkt är det i bägge fallen fråga om de svenska konsumenterna. Utländska produktionsmetoder som kommer in via utländska varor slår ju lika hårt mot den svenska konsumenten. Vi har kanske ett handelspolitiskt problem här som gör att vi har behov av att gå fram med en viss försiktighet. Jordbruksministern har tidigare varit utrikeshandelsminister, och därför vill jag fråga hur det ser ut i det internationella handelspolitiska perspektivet. Låt oss säga att det finns en produkt för vilken det ur hälsosynpunkt råder förbud att använda ett visst bekämpningsmedel. Om det kommer fram att det finns rester av vissa ämnen, men dessa ligger under internationella gränsvärden, har vi då — vilket det svenska folket rimligen uppfattar såsom riktigt — möjlighet att förbjuda importen av denna produkt, trots att det är fråga om värden som ligger under gränsvärdena? Har jordbruksministern några sådana ambitioner?

Herr talman! Jag tycker det är bra att Sverige går i spetsen när det gäller konsumenternas hälsa och när det gäller livsmedel som det kan misstänkas bli problem med. När vi har denna omställning av jordbruksproduktionen och samtidigt skall dra ned på produktionen, ställer vi dessa höga krav. Jordbrukarna upplever att de är hårt trängda från olika håll, och man måste naturligtvis — enligt min uppfattning — gå fram med goda överväganden och viss försiktighet. ; Det som hände i samband med förbudet mot stråförkortningsmedel vid odling av råg vill vi inte se upprepat igen. Jag hoppas att jordbruksministern och jag är ense om den saken.

Herr talman! Interpellationerna 82 av Britta Bjelle om taxeringsrevision av databaserat räkenskapsmaterial och 97 av Rosa Östh om beskattningen av regionala museer kommer på grund av tidsbrist inte att bli besvarade inom föreskriven tid. De kommer efter överenskommelse med interpellanterna att besvaras den 11 december.
Herr talman! Interpellationerna nr 5 av Nic Grönvall om rätt för svenska företag till vissa investeringar i utländska företag, nr 53 av Ingemar Eliasson om den aviserade omsättningsskatten på värdepapper och nr 59 av Nils G Åsling om hushållssparandet kommer på grund av svårigheter att finna lämplig dag inte att besvaras inom föreskriven tid. Efter överenskommelse med interpellanterna har beslutats att svaren kommer att avges den 20 november.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig om förslaget till en utvidgad omsättningsskatt på värdepapper är förenligt med utfästelserna om ett oförändrat skattetryck. Knut Wachtmeister har frågat mig vilket skattetryck som bör eftersträvas för år 1988. Bo Lundgren har frågat mig om regeringen tänker föreslå en sänkning av skattetrycket, och huruvida jag tänker ge utredningen om reformerad inkomstbeskattning tilläggsdirektiv om detta. Rolf Kenneryd har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att sänka skattekvoten. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. I valrörelsen 1985 sade socialdemokraterna att vårt mål var att hålla skattetrycket oförändrat under den kommande mandatperioden. Skatternas och avgifternas andel av BNP, bruttonationalprodukten, uppgick då till nära 51,5 R. I dag är skattetrycket högre; det uppgår i år, enligt preliminära beräkningar, till 55,5 96 av BNP. Det rör sig med andra ord om en ökning med fyra procentenheter. Men om man granskar siffrorna närmare, finner man att den allra största delen av skattetryckets ökning förklaras av annat än skattehöjningar. Det gäller först och främst den snabba lönestegringen, som i sig själv direkt ökat skattekvoten med en procentenhet. Orsaken är att stigande nominella löner dragit upp statens intäkter från inkomstskatten mer än beräknat. Lönestegringen har, tillsammans med en ökad sysselsättning, dessutom indirekt höjt skattekvoten med ytterligare en halv procentenhet genom att löneandelen av BNP ökat; lönerna är ju högre beskattade än kapitalet. Drygt en procentenhet av skattekvotens höjning förklaras av ått skatteintäkterna från företagen stigit. Men detta har inte skett på grund av skattehöjningar, utan på grund av goda vinster och beroende på hur företagen valt att disponera sina vinster i boksluten. Ytterligare en knapp procentenhet av skattekvotens ökning beror på att momsintäkterna — vid den givna nivån på momsen -— stigit, bl.a. som en följd av den oväntat snabba ökningen av den privata konsumtionen. Summeras dessa effekter får vi ungefär 3,5 procentenheters ökning av skattekvoten. Det återstår med andra ord ungefär 0,5 procentenhet som beror på politiska beslut om höjda skatter; det är en del höjningar av de indirekta skatterna, samt en mindre höjning av uttaget av arbetsgivaravgifter. När vi diskuterar skattetrycket måste vi göra klart för oss vad det är vi egentligen menar. Målsättningen ”oförändrat skattetryck” kan naturligtvis inte tolkas som att skattetrycket måste hållas absolut fastspikat vid en viss given nivå varje år, oavsett vad som händer i ekonomin i övrigt och oavsett vad orsaken är till en eventuell förändring av skatteintäkterna. En sådan politik skulle få djupt olyckliga konsekvenser. Det skulle bl.a. innebära att vi inte kunde använda skattesystemets inbyggda effekt som ”automatisk stabilisator”, dvs. att skattesystemet tenderar att av sig självt dämpa en för snabb uppgång av efterfrågan genom att skatteintäkterna för staten höjs och köpkraften dämpas. Att stelbent motverka denna inbyggda stabiliserande inverkan av skattesystemet genom att hindra skattetrycket att variera alls skulle innebära att den ekonomiska politiken bleve procyklisk, dvs. att den skulle komma att förstärka svängningarna i ekonomin i stället för att dämpa dem. Mer konkret: Om löneökningarna blir större än vad som vore önskvärt med hänsyn till ambitionerna att nå samhällsekonomisk balans och vi samtidigt kräver att skattetrycket icke får förändras alls, skulle skatterna i så fall behöva sänkas — varvid inflationsoch efterfrågetrycket i ekonomin ytterligare skulle skärpas.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 Inte heller är jag beredd att uttala några preciserade mål för skattetrycket nästa år. Några tilläggsdirektiv till utredningen om reformerad inkomstbeskattning kommer inte att utfärdas. Av vad jag nu har sagt framgår emellertid att jag tror att en viss nedgång av skattetrycket kan komma att ske automatiskt, i och med att prisoch lönestegringstakten dämpas. Därutöver får det bli det konkreta ekonomiskpolitiska läget, och vilka uppgifter det ställer stabiliseringspolitiken inför, som får avgöra vilka skatter som kan sänkas och i vilken utsträckning det kan ske.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

Främst i den allmänpolitiska debatten blev frågan om skattetrycket och regeringens avsikter och ambitioner därvidlag en central fråga. Min interpellation har tillkommit just för att söka få klarhet beträffande regeringens syn på vad som skall förstås med oförändrat skattetryck. Finansministern uppehåller sig kring detta i sitt svar, och jag uppskattar det. Men svaret är inte riktigt synligt än. Vad avser regeringen med oförändrat skattetryck? Vad menas med att ställa upp detta som ett mål i den ekonomiska politiken? Vid flera tillfällen har regeringen uttalat att skattetrycket inte ytterligare får höjas. Det var ett löfte i 1985 års valrörelse, och det har upprepats flera gånger sedan dess. Vi har noterat denna ambition med största tillfredsställelse. Men regeringen har ju inte följt sin egen rekommendation. Man har insett att skattetrycket inte borde höjas, men man har ändå inte kunnat låta bli att höja en skatt nu och en då, liksom av gammal vana. Anden har kanske varit villig, men köttet har varit svagt. Finansministern erkänner nu att här råder en diskrepans. Skatteuttaget var 51,1 90 år 1985 och är nu 55,5 26. Den beräknas nästa år bli 56,4 96. När finansministern skall förklara varför det blivit så driver han två olika argumentationslinjer. Den ena går ut på att det bara blivit så till följd av skattesystemets utseende och utvecklingen av skatteunderlaget både i företagssektorn och i hushållssektorn. Jag rår inte för — tycks finansministern vilja säga — att skatterna blivit så höga. Den andra argumentationslinjen går ut på att det är ett medvetet inslag i konjunkturpolitiken. Om inte skattetrycket hade stigit, hade de disponibla inkomsterna blivit så stora att de blivit inflationsdrivande. Om inte skattesystemet vore så flexibelt som det är skulle vi ha fört en procyklisk politik, säger finansministern i svaret. Nu tycker jag att finansministern måste bestämma sig för en av dessa båda argumentationslinjer. Är han eller är han inte herre över skatteutvecklingen? Vill han eller vill han inte att riksdagen skall bestämma skatteuttaget? Han kan inte både skylla ifrån sig på ödet och händelseutvecklingen att skatterna stigit och samtidigt antyda att det är utslag av en klok och genomtänkt efterfrågedämpande konjunkturpolitik. Gillar finansministern att skattetrycket stigit, eller gillar han det inte? Den frågan tycker jag att riksdagen har rätt att få svar på. Mellan 1985 och 1988 kan skatteuttaget beräknas öka med 60 miljarder kronor. Det är i genomsnitt mer än 10 000 kr. från varje skattebetalare. En stor del av detta beror på automatiken i skattesystemet — det är sant. Det är uppbyggt så att skatteuttaget växer snabbare än omsättningsökningen i ekonomin. Av de 60 miljarderna kan kanske 40 förklaras på det viset. Resterande 20 miljarder är en följd av beslut om nya skatter eller höjda skattesatser. Att regeringen och riksdagsmajoriteten har ett direkt ansvar för de direkta besluten om höjda skattesatser och nya skatter är ju ställt utom allt tvivel. Frågan är om de också kan göras ansvariga för den automatiska skattehöjningen. Svaret är enligt min mening ja. Den ena förklaringen är att skattesystemet inte är inflationsskyddat. Den löneökning som utgår för att kompensera redan inträffade prisstegringar leder också till höjt skatteuttag. Inflationen smyghöjer skatten. Det är regeringens och riksdagsmajoritetens fel och de bär ansvaret för att så sker. Med ett fullgott inflationsskydd hade svenska folket i dag varit mildare beskattat. En annan förklaring är ökad företagsbeskattning. För att komma till rätta med den effekten hade det krävts en större skatteomläggning. Att den inte kommit till stånd beror också på regeringens och riksdagsmajoritetens motstånd. Om inte beslut tagits om nya skatter och höjda skattesatser och om beslut i stället tagits om inflationsskyddade skatteskalor, hade åtminstone en tredjedel, kanske mer, av den skattehöjning som skett sedan 1985 kunnat undvikas. En sådan politik skulle inte ha lett till större underskott i statens budget. Prisoch lönestegringstakten hade blivit långsammare. Det hade också lett till lägre utgifter för staten. En höjning av skattetrycket är inte en förutsättning för en minskning av budgetunderskottet. Men det är den väg som regeringen valt, samtidigt som man uttalat att man inte borde använda just den metoden. Oförändrat skattetryck vore bra, men vi förmår inte. Det är i klartext regeringens svar. Det är beklagligt att det här finns en diskrepans mellan ambition och förd politik. Jag tycker att finansministern borde fundera ett ögonblick över vad effekten kan komma att bli av att denna diskrepans föreligger. Kan det ur denna diskrepans växa fram något annat än misstroende och kanske så småningom svårigheter för alla aktörer i näringslivet och på arbetsmarknaden?

Herr talman! Även jag ber att — främst av artighetsskäl— få tacka för svaret. Detta visar sig nämligen vara helt innehållslöst som svar på den framställda frågan. Jag ställde frågan: Vilka åtgärder tänker finansministern vidta för att sänka skattekvoten till den av statsministern i allmänpolitiska debatten angivna nivån? Svaret innehåller ett fylligt resonemang om anledningen till höjningen från 51,5 I till 55,5 20 av bruttonationalprodukten. Det tar upp faktorer som i huvudsak är kända sedan tidigare och som innebär att man hänvisar till automatiken i skattesystemet. Svaret innehåller ingenting om vilka åtgärder som finansministern avser att vidta. Han säger att det är en målsättning att så småningom återvända till ett skattetryck i storleksordningen 51,5 976. Varken i fråga om tiden eller i fråga om medlen för att åstadkomma detta säger finansministern någonting. För 1988 är han inte beredd att ens ange några preciserade mål för skattetrycket. Det råder uppenbarligen viss otydlighet när det gäller utgångsläget 1985. Såväl jag som Ingemar Eliasson har använt talet 50,1 för 1985, och vi har såsom källa använt konjunkturinstitutets höstrapport. Det är emellertid föga meningsfullt att vi ger oss in i någon sifferexercis. Det viktigaste är inte heller om utgångsläget var det ena eller det andra. Det intressanta är att notera att socialdemokraterna vid upprepade tillfällen, bl.a. under de två valrörelserna 1982 och 1985, lovat att skattetrycket skall bli oförändrat. Det är inte osannolikt att det beskedet till väljarna har medverkat till att finansministern nu har möjligheter att upprätthålla sin funktion som finansminister. Det löfte som har givits vid dessa tillfällen har inte uppfyllts, och finansministern har i dag inga idéer om hur detta löfte skulle kunna uppfyllas i framtiden. Det är ett svek och ett löftesbrott att lägga till raden av andra brutna löften, bl.a. det om kompensation till pensionärerna för devalveringen, ett löfte som har avgivits vid samma tillfällen. Det finns i dagsläget betydande tendenser till fortsatt ökat skattetryck. Kommunernas försämrade finanser, huvudsakligen åstadkomna genom indragningar av statliga överföringar, ger till resultat att ett femtiotal av landets kommuner i dagarna ser sig nödsakade att höja kommunalskatten. Det kommer självfallet att ytterligare öka skattekvoten. Slutet av finansministerns svar andas en förhoppning att höjningen av skattetrycket skall försvinna samma väg som den kommit, dvs. genom att lönerna, priserna, företagsvinsterna och konsumtionen skall hållas på en låg nivå. Men svaret innehåller inte heller på denna punkt några uppgifter om åtgärder för att kunna uppnå detta. Jag vill önska finansministern lycka till att hålla prisoch lönestegringarna nere och också när det gäller ambitionen att dämpa konsumtionen. Men om inte denna förhoppning infrias, herr finansminister, kvarstår då fortfarande löftet att bringa skattetrycket ner till 1985 års nivå? Anser finansministern att den i svaret angivna automatiken är ett önskvärt inslag i skattesystemet?

Herr talman! Jag tycker att det ändå finns anledning att ställa frågan hur pass intressant själva begreppet skattetryck är som centralt innehåll i en debatt om skattepolitiken. Vi behöver naturligtvis mått på skattetrycket — det är inte det jag vänder mig mot. Jag vill bara peka på hur pass godtyckligt det måttet kan vara. I Sverige räknar vi barnbidragen som en utgift. De skatter vi tar in för att betala barnbidragen räknas som skatter. I Danmark har man ordnat det så vist att det är finansministern som betalar ut barnbidragen. Sedan räknar han barnbidragen som en negativ skatt. Barnbidragen sänker alltså skattetrycket i Danmark. Inom OECD pågår för närvarande en diskussion om huruvida det är rimligt att de arbetsgivaravgifter som staten betalar till sig själv skall räknas in i skattetrycket. Skulle vi följa de rekommendationer som nu diskuteras i OECD, skulle vi genom att bara räkna bort de offentliga arbetsgivarnas inbetalningar och arbetsgivaravgifter till offentliga budgetar kunna sänka skattetrycket med 5 procentenheter. Det löfte om oförändrat skattetryck som vi har ställt ut skulle vi enkelt kunna uppfylla genom en sådan bokföringsoperation. Egentligen skulle ingen kunna säga annat än att det är ganska rimligt att göra på det sättet. Det finns också ett annat mått för att ta reda på finanspolitikens innebörd för medborgarna som ekonomerna menar bör tillmätas minst lika stor betydelse, nämligen utgiftstrycket. Om man har ett mycket lågt skattetryck och ett mycket högt utgiftstryck utsätts medborgarna för det säkra hotet om framtida skattehöjningar. Mäter vi finanspolitikens resultat på det viset — här vänder jag mig till både Ingemar Eliasson och Bo Lundgren — kan vi konstatera, att sedan 1982 har utgiftstrycket minskat från 67,5 90 av bruttonationalprodukten till 62,8 26 i år, dvs. med ca 5 procentenheter. Med tanke på skattebetalarnas framtid anser jag detta vara en långt väsentligare insats än om vi hade minskat skattetrycket utan att minska utgiftstrycket i motsvarande mån. Jag avvisar inte alls diskussionen om skattetrycket, jag vill bara peka på att det också finns andra ting som är väsentliga att diskutera. Egentligen är det skattesystemets effekter, skattesatsernas höjd, provisionens betydelse för fördelning, inflation och arbetsvilja som borde stå i centrum av skattedebatten — vilket de i och för sig gör. Ingemar Eliasson ställer frågan om jag gillar att skattetrycket har stigit. 20 november 1987 = Nej, jag ogillar det djupt på grund av orsakerna till det stigande skattetrycket, nämligen den snabba nominella lönestegringen och den kraftiga ökningen av konsumtionen. Dessa orsaker har i sin tur skapat ekonomiska problem i landet. De problemen skulle ha varit ännu större, Ingemar Eliasson, om vi samtidigt hade sänkt skatterna för att undvika den formella registreringen av ett högt skattetryck. Bo Lundgren hävdar att jag har inte sagt något om effekterna av den skattepolitik som har förts för de enskilda människorna. Men jag kan göra det, Bo Lundgren. Jag kan göra det genom att beskriva det på följande sätt: Realinkomsterna efter skatt för de svenska hushållen har under de två senaste åren stigit mer än under hela den borgerliga regeringsperioden. Trots att skatteandelen av BNP har ökat har hushållens realinkomster efter skatt ökat med2aå3 96 varje år. Det är effekterna för de enskilda människorna. De har fått höjd realinkomst och höjd levnadsstandard. Rolf Kenneryd far med tal om svek osv. Låt mig bara få peka på hans allmänna ovederhäftighet genom att säga att 1982 förekom skattetrycket över huvud taget inte i vårt valmanifest, och några löften utställdes inte. Sluta upprepa den osanningen! Men om nu Rolf Kenneryd vill ställa samman uttalanden före val och utvecklingen efter val, ta då och analysera utvecklingen mellan 1976 och 1982 och vad som hände för de partier som 1976 gick till val på sänkta skatter och upprepade detta 1979. Vad hände mellan 1976 och 1982 med skattetrycket, Rolf Kenneryd? Ja, vi vet att det steg. Det steg lika kraftigt som det har stigit mellan 1982 och 1986. Kenneryd säger att kommunernas försämrade finanser har huvudsakligen orsakats av statliga indragningar som har lett till att ett 50-tal kommuner måste höja skatten. Ser man efter, herr talman, vilka kommuner det är som måste höja skatterna 1988 finner man, att i det absoluta flertalet fall är det de kommuner som skulle ha omfattats av den reform av skatteutjämningssystemet som vi föreslog men som centern tillsammans med moderaterna och folkpartiet gick emot. Tala med kommunalmännen i Kiruna, i Grums eller i Strömsund och fråga dem varför de måsta höja skatten. Svaret är: Jo, därför att den reform beträffande skatteutjämningssystemet som socialdemokraterna ville genomföra spräcktes, stoppades, av de borgerliga partierna tillsammans med kommunisterna. Det är sanningen när det gäller frågan varför kommunalskatten måste höjas nästa år. Ställ upp på en reform beträffande skatteutjämningssystemet, så behöver de fattiga kommunerna inte höja skatten!

Herr talman! Det är alldeles sant att skattetrycket kan mätas på olika sätt, och det är en intressant fråga hur man skall räkna ut detta. Men det är ju inte det som debatten i dag handlar om. Det är alltså inte en jämförelse mellan Sverige och Danmark eller något annat land som debatten i dag gäller, utan det handlar om skatteuttagets förändring mellan de aktuella åren. Naturligtvis måste vi hålla oss till samma jämförelsetal, samma sätt att definiera skattetrycket. Om man nu har som mål att skattetrycket skall vara oförändrat, måste det rimligen finnas ett syfte med det — nämligen att motsatsen inte är bra för den ekonomiska politiken. Det vore därför på sin plats att finansministern ägnade sig åt att bekämpa ökningen av skatteuttaget i stället för att bara bortförklara ökningen. Han säger ändå att han ogillar att det har hänt, och det är en framgång. Men sanningen är att minst en tredjedel är en följd av aktiva beslut efter förslag från finansministerns eget departement — kanske från hans egen penna — och dessutom en följd av försummelser att t.ex. förbättra inflationsskyddet. Lägre marginalskatter hade lett till lägre lönekostnadsökningar och lägre utgifter för stat och kommun. Man hade inte behövt gå denna väg för att sanera statens finanser. Vad är nu detta uttalande om ett oförändrat skattetryck värt, om det inte skall vara vägledande för politiken? De faktiska effekterna av för höga marginalskatter och ständigt nya skattepålagor kan vara illa nog för de ekonomiska utsikterna framöver, men skada gör också den diskrepans som här föreligger mellan en uttalad ambition å ena sidan och en faktiskt förd politik å andra sidan. Här säger regeringen att man vill ha ett oförändrat skattetryck men föreslår ändå nya skatter. Regeringen säger att det inte skall ske några skatteförändringar i värdepappershandeln, men strax därefter aviserar finansministern valpskatten. Det skulle inte ske någon ändring av omsättningsskatten på aktier, men strax därefter kom ett förslag om en fördubbling. Regeringen säger att skattetrycket inte skall stiga, partikongressen säger att det väl får stiga fast det blir svårt, och riksdagsmajoriteten inte bara säger utan genomför det också. Arbetsgivaravgifterna borde inte höjas, säger regeringen men gör det ändå, för att ett halvår senare ta tillbaka höjningen. Ser inte finansministern att här föreligger en skillnad mellan uttalade ambitioner och faktiskt förd politik som kan leda till svårigheter när inte längre devalveringseffekter och högkonjunkturen ger draghjälp åt svensk ekonomi?

Herr talman! Finansministern ställer nu frågan hur intressant skattetrycket egentligen är som måttenhet. Det var i varje fall utomordentligt intressant i 1985 års valrörelse, då detta löfte avgavs. Finansministern kommenterar utvecklingen 1976-1982.

Och det tilläts kosta pengar, just för att man ville hålla sysselsättningen uppe och arbetslösheten nere. Jag kan för övrigt returnera frågan: Vad hade hänt om den dåvarande oppositionens överbudspolitik skulle ha omsatts i handling under samma period? Vilket hade skattetrycket då varit? Jag upprepar den avslutande frågan i mitt förra anförande: Kvarstår fortfarande löftet från 1985? Det vore bra om finansministern ville kommentera det, för sin egen trovärdighets skull. När det gäller kommunalskatterna är det riktigt att centerpartiet avfärdade det förslag som förelåg för behandling under vårriksdagen. Vi gjorde det främst därför att det var kombinerat med en kraftig sänkning av nivån i — Prot. 1987/88:28 skatteutjämningssystemet.

Herr talman! Jag förstår att det är en källa till stor irritation för Bo Lundgren om den offentliga sektorn nu börjar visa överskott igen. Något sådant skulle naturligtvis aldrig riskeras under en moderat regim. Vi kan ett ögonblick återvända till den sorgliga historien om utvecklingen under den borgerliga regeringsepoken. Låt mig bara notera att de fyra borgerliga regeringar vi hade lyckades med konststycket att öka både skattetrycket och utgiftstrycket. Det var det fantastiskt fina med er prestation. Då fick ni det stora underskottet inom den offentliga sektorn, som Bo Lundgren uppenbarligen eftersträvar att uppnå igen. Ni lyckades öka både skattetrycket och utgiftstrycket. Resultatet blev ett budgetunderskott på 85 miljarder. Jag förstår att ni är stolta över den prestationen, för det är en sådan prestation ni är på väg att upprepa med den politik ni formar inför valet. Jag hoppas att väljarna tar sig i akt för att låta er upprepa detta konststycke. Ingemar Eliasson säger att finansministern borde ägna sig åt att bekämpa skattehöjningar. Jag vill försäkra Ingemar Eliasson att en stor del av min dag går åt till att hålla tillbaka krav på utgiftsökningar som skulle leda till ytterligare skattehöjningar. Jag måste till min ledsnad konstatera att den kampen får jag fortsätta även i denna riksdag gentemot den borgerliga opposition som hävdar att den har som sitt mål att sänka skattetrycket. Då borde ni i rimlighetens namn vara konsekventa och stå emot de frestelser som kommer från alla möjliga håll. Det lyckas ni inte klara i dag. I stället föreslår ni ökade statliga utgifter. Det är när man står emot kravet på utgiftsökningar som modet visar sig, liksom hur allvarlig avsikten är att sänka skattetrycket. Det är märkligt att kunna konstatera att ni under den här perioden har sagt nej till flera skattesänkningar som faktiskt har genomförts. Ni var emot höjning av grundavdraget, ni var emot höjningen av schablonavdraget och ni var emot den extra skatterabatten. Jag tycker att Ingemar Eliasson och jag ändå skulle kunna ena oss om att det under den här perioden har skett en väsentlig förändring av det svenska skattesystemet när vi har sänkt skattesatserna i inkomstskattesystemet så pass kraftigt. Ingemar Eliasson säger att lägre marginalskatter hade lett till lägre löneökningar. Men sanningen är att vi har sänkt marginalskatterna. Låt oss som exempel ta en person som har en taxerad inkomst på 145 000 kr. i år. I det fallet blir marginalskatten nu 50 20. Hade vi inte genomfört reformen 1982 och hade vi inte tagit nya beslut 1986 om sänkningar av skattenivån, hade denna person fått en marginalskatt på över 70 96 i år, dvs. en skillnad på över 20 procentenheter. Nog har politiken förts med den inriktning som Ingemar Eliasson efterlyste. Problemet är bara om det verkligen har lett till lägre löneökningar än vi annars skulle ha fått. Det kan jag ställa mig tveksam till. Bortsett från 81 detta har det under den här perioden skett fler skattereformer och större reformering av vårt inkomstskattesystem än vad som varit fallet sedan 1920-talet. Det är sanningen om den socialdemokratiska skattepolitiken.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att steg har tagits i rätt riktning med den skattereform som centern, folkpartiet och socialdemokraterna var överens om att genomföra. Men när ni socialdemokrater kom till makten förändrade ni som bekant reformen på en väsentlig punkt, nämligen genom en försämring av inflationsskyddet. Och de steg som skulle följa har inte tagits — ni har haft sex år på er att lägga fram förslag om en fortsättning på denna inledning till en skattereform, och det har ni inte gjort. Lika illa är det när det gäller den instabilitet som har förelegat i beskeden om skatterna från regeringen. Här har vi i flera år talat om behovet av fastare spelregler för att få till stånd ett långsiktigt agerande i näringsliv och finansvärld. Men vad har vi fått? Jo, vi har fått motsatsen. På punkt efter punkt har regeringen sagt en sak för att sedan ta tillbaka uttalandet eller göra något som varit helt annorlunda. Regeringen uttalar att arbetsgivaravgifterna inte borde höjas men höjer dem ändå. Finansministern försäkrar att omsättningsskatten på aktier inte borde ändras men fördubblar den. Finansministern säger att inga skatteändringar skall ske på värdepappershandeln för att strax därefter lägga fram förslaget om valpskatten. Regeringen säger att skattetrycket inte borde stiga och ändå stiger det. Det är denna diskrepans mellan uttalade ambitioner och vad som faktiskt sker som så småningom ändå måste leda till osäkerhet, för att inte säga till en förtroendekris på den ena marknaden efter den andra. Detta kan möjligen göra finansministern överraskad, men jag ser en likhet mellan finansministerns situation och det dilemma som president Reagan har hamnat i. Han har år efter år talat om behovet av balanserade budgetar, för att sedan varje år administrera alltmer obalanserade sådana. Så småningom är förtroendegapet ett faktum, och presidenten blir enligt uppgift perplex när han hör att oron på börsen och valutamarknaden beror på hans budgetunderskott. I Sverige har regeringen lappat ihop budgetunderskottet med hjälp av ständigt höjda skatter. Det går kanske bra så länge devalveringseffekter och högkonjunktur tillåter det. Men sedan, när lågkonjunkturerna är här och skatterna har drivit lönekostnaderna i höjden och berövat företag marknadsandelar, vad blir då effekten av att skattetrycket tillåts stiga? Om finansministern vill slippa president Reagans upplevelse borde han nog se till att uttalanden och ambitioner beträffande skattetrycket bringas i harmoni. Annars kan också finansministern en dag komma att bli perplex över de effekter som detta att säga en sak och göra en annan åstadkommer i ekonomin.
Herr talman! Finansministern gör här två påpekanden som jag finner värda att kommentera. Det ena påståendet är att de borgerliga oppositionspartierna skulle ha krävt ökade statliga utgifter som skulle ha försämrat budgetbalansen. Jag vill erinra om att vi har haft delade meningar om medlens fördelning på kostnadslagen. Från centerpartiets sida har vi exempelvis krävt ökade resurser på utbildningsområdet. Vi har samtidigt varit mycket måna om att också presentera helfinansierade budgetförslag, som också omfattat besparingar som täckt de här utgiftsökningarna. Det andra uttalandet innebar att finansministern häftade ihop alla oppositionspartier med sitt påstående att vi skulle ha varit emot en höjning av grundavdraget. Det är väl ändå en klar felaktighet. Finansministern hade ju vänligheten, eller snarare ovänligheten, att tidigare beskylla mig för att vara ovederhäftig. Jag vill inte ta till det uttrycket, utan jag utgår från att det var glömska som gjorde att finansministern inte erinrade sig att det faktiskt var vi i centerpartiet som sköt socialdemokraterna framför oss för att åstadkomma en höjning av grundavdraget. Vi tycker att detta för närvarande ligger på en nivå som bör bibehållas, och jag utber mig finansministerns stöd för att det skall bibehållas på den här nivån också när diskussionerna om den framtida beskattningen hettar till. Jag förstår att finansministern inte anser sig ha tid att besvara min nu två gånger framställda fråga om löftet om en konstant skattekvot vilket, avgavs 1985, kvarstår. Jag tillåter mig därför att upprepa frågan: Kvarstår löftet eller kvarstår det icke?

Herr talman! Ingemar Eliasson gjorde en något halsbrytande men ändå intressant jämförelse mellan mig och president Reagan. Jag vill bara förklara för Ingemar Eliasson att Reagan har fört precis den politik som ni förordar. Han har sänkt skatterna hela tiden och bringat inte bara USA utan hela världen in i ett ekonomiskt kaos. Det är också vad som skulle ha blivit följden, om ni hade fått råda i detta lilla land. Bengt Westerberg har i ett ögonblick av klarsyn berättat hur det gick till när han var statssekreterare i budgetdepartementet och det skulle förhandlas om budgetpolitiken i de borgerliga regeringarna. Det skedde enligt principen, att om jag får mina skattesänkningar, får du dina utgiftsökningar. Det är klart att det då gick som det gick. Herr talman! Jag tycker att oppositionen är i sin fulla rätt att kritisera regeringen för att den inte har klarat av att uppnå de mål som den haft när det gäller skattetrycket. Men er kritik saknar all trovärdighet i den meningen att ni själva skulle kunna uppfylla något av de löften ni var för sig ställt ut. Ni har tre skilda linjer i skattepolitiken, tre skilda linjer i utrikespolitiken. Det absolut mest säkra i svensk politik är därför att det finansiella kaos som ni åstadkom förra gången skulle upprepas igen. Slutligen, herr talman: Genom att minska budgetunderskottet från 85 miljarder till 10 miljarder har vi besparat svenska folket många framtida bekymmer och svårigheter. Det är den stora insats som vi har gjort. Med den insatsen kommer vi nästa år att gå till det svenska folket och begära fortsatt förtroende. Och vår ambition kommer fortfarande att vara att i ett förbättrat budgetläge också sänka skattetrycket.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om jag är beredd att medverka till att svenska företag bereds tillfälle att göra portföljinvesteringar i minoritetsposter i utländska företag. Svaret är att regeringen har en positiv inställning till att svensk industri skall ha möjligheter att utveckla och behålla goda kontakter med utländskt näringsliv och teknisk utveckling. Detta avspeglas också i regeringens syn på investeringar i utlandet. Valutaregleringen har tidigare inte medgivit s.k. portföljinvesteringar utomlands. Dock har s.k. direktinvesteringar tillåtits. Nic Grönvalls fråga tycks utgå ifrån att en direktinvestering föreligger endast om samtliga aktier i ett utländskt företag förvärvas. En direktinvestering kan emellertid mycket väl avse en minoritetspost t.ex. i ett utländskt teknikutvecklande eller marknadsbearbetande företag. Det avgörande för gränsdragningen mellan direktinvestering och portföljinvestering är snarare syftet med förvärvet. Har syftet varit att få ett effektivt inflytande på verksamheten eller annars skapa en varaktig ekonomisk förbindelse med företaget är det en direktinvestering. Även om dessa villkor inte varit formellt uppfyllda har riksbanken brukat ge tillstånd när syftet varit att få kunskaper om t.ex. den tekniska utvecklingen eller marknadsföringen i det utländska företaget. Om det är denna typ av investeringar Nic Grönvall avser tycker jag alltså att han borde vara ganska nöjd med tingens ordning. Om det han åsyftar är att även investeringar, vilkas enda eller huvudsakliga syfte är att ge avkastning, borde tillåtas, så är svaret att det även på detta område pågår en successiv liberalisering när det gäller aktiehandeln. Sålunda har riksbanken i dagarna beslutat att ge utökade möjligheter till placeringar i utländska aktier oberoende av syftet med placeringen. Det betyder, såvitt jag förstår, att Nic Grönvalls fråga även i detta avseende redan fått ett positivt svar genom att riksbanken beslutat att fr.o.m. nästa år inleda en avveckling av gällande förbud mot rena portföljinvesteringar i aktier. Jag kan avslutningsvis nämna att den nu redovisade liberaliseringen ligger i linje med vad de nordiska finansministrarna nyligen beslutat medverka till att genomföra inom sina resp. länder.

Herr talman! Tack för svaret, herr finansminister! Det finns ju faktiskt i det här svaret en positiv grundton som man kan glädja sig åt. Finansministern har varit angelägen om att understryka regeringens hållning till det svenska näringslivets möjligheter till internationalisering. Men om man lyfter litet på täcket finner man under de vackra fraserna den gamla vanliga och goda centraldirigerade socialdemokratiska politiken. Om man nämligen bryter ned detta svar, finner man att det rör sig inom tre huvudfrågor, bl.a. påståendena om regeringens hållning till företagens investeringsplaner. På denna punkt påpekar nu finansministern att regeringen har en positiv inställning. Att regeringen förbehåller sig att avgöra när ett svenskt företag får investera i utlandet är ett exempel på en ofrihet som är hämmande på svenskt näringslivs utveckling. Samma synsätt kan man med goda skäl anlägga även på den andra delen av svaret, där finansministern gör en utvidgning i ämnet, nämligen en förklaring av vad som är portföljinvestering och vad som är direktinvestering. Av svaret framgår ju att gränsdragningen kan vara svår, och det är riksbanken som avgör gränsdragningen. Således blir det här svaret även på detta område en bekräftelse på att det är byråkratin som bestämmer när svenska företag får investera utomlands. Det är inte företagen. Den generande sanningen om den svenska valutaregleringspolitiken är att politikerna förbehåller sig rätten att veta bäst. Jag skulle gärna gå in på detta ämne litet djupare och fråga finansministern om vi i fortsättningen kan använda denna hans definition på portföljinvesteringar vid framtida bedömningar och anse, att om syftet har varit att skapa ett effektivt inflytande på verksamheten eller att annars skapa en varaktig ekonomisk förbindelse med företaget, så föreligger en direktinvestering. Det betyder faktiskt att varje investering är en direktinvestering. Ingen företagare i vårt land investerar i en minoritetspost på 25 96 i ett utländskt företag om han inte avser att därmed åstadkomma en varaktig ekonomisk förbindelse. Det innebär alltså att finansministern bekräftar att riksbankens byråkraters beslutanderätt inte är det minsta reducerad. Denna definition öppnar i stället dörren ytterligare. Till slut några kommentarer till de avslutande synpunkterna på riksbankens nya beslut. Om jag förstår saken rätt — och det är inte så lätt att förstå saken rätt, eftersom allt jag har fått tillgång är riksbankens pressmeddelande av den 12 november — skall detta nya tillstånd göras till föremål för handel. Detta framstår närmast som generande. Jag skulle gärna vilja att finansministern förklarade hur man moraliskt kan försvara att man gör friheten till föremål för handel. Riksbanken avser här tydligen att rätten att göra portföljinvesteringar i utlandet skall säljas genom anbudsförfarande. Det kan väl inte vara annat än handel med frihet som åstadkoms därmed? En annan fråga som jag tycker man behöver veta mycket mer om, och där jag hoppas att finansministern är beredd att i varje fall delge oss sin synpunkt, gäller vem som skall få avge anbud. Får jag göra det? Får finansministern göra det? Eller är det institutionerna, försäkringsbolagen eller storföretagen som får göra det? Hur går det för de småföretag som plötsligt erbjuds ett tillfälle att göra en investering utomlands mellan de tre anbudstiderna som ligger utlagda på året? Skall dessa företag vara tvungna att se sin investeringsmöjlighet gå om intet? Detta verkar vara något slags försök att ta upp vad som sker i världen, att acceptera att det i världen ställs krav på att även kapitalmarknaderna skall vara öppna. Hela den utveckling vi ser går ju mot en ökad internationalisering, medan Sverige fortsätter att förbehålla sig rätten att driva sin egen politik, att ha en egen räntenivå och även rätten till framtida devalveringar. Det är en beklaglig politik som visar världen hur osolidariskt vi egentligen vill driva vår finanspolitik. Jag skulle gärna vilja veta vad det sista stycket i finansministerns svar betyder. Där står att detta beslut ligger i linje med vad de nordiska finansministrarna nyligen har beslutat. Vad var det som de beslutade som detta passar så väl ihop med? Det skulle vara värdefullt att få veta.
Herr talman! Kan det vara något fel, Nic Grönvall, att ett litet industriland ändå gör anspråk på att i någon mån få bedriva sin egen ekonomiska politik? Vad ligger det för egenvärde i att vi skall underordna oss centralbankerna i Frankfurt, London och New York? Vari ligger egenvärdet i att vi inte skulle kunna föra en egen räntepolitik? Är det något fel att göra det? Förr i tiden hade högern en viss nationell anstrykning, Nic Grönvall. Nu tycks ni vara villiga att stå på knä för vilka utländska bankirer som helst, bara för att ingå i den stora högergemenskapen. Jag trodde att det låg ett egenvärde i att vi faktiskt kunde föra en egen räntepolitik inom de i och för sig mycket snäva gränser som redan sätts. Jag begriper inte alls att moderaterna nu skall försöka driva en linje där vi inte kan föra en egen räntepolitik, skattepolitik eller sysselsättningspolitik, utan vi skall tvingas ut i en värld med 15 92 arbetslöshet. Skall det vara normen i Sverige att vi skall ha samma arbetslöshet som resten av Europa? Är Nic Grönvall nöjd då? Har vi blivit tillräckligt internationella när vi har 450 000 arbetslösa svenskar? Är det vad som ligger bakom denna typ av resonemang? Nic Grönvall gör det förfärligt svårt för sig. Reglerna för beviljande av direktinvesteringar har nu funnits i 20-30 år. Det har varit mycket enkelt för Nic Grönvall att ta reda på hur de bestämmelserna ser ut och tillämpas. Det finns i det avseendet inga nyheter i mitt svar. Herr talman! När det gäller det avskaffande av valutaregleringen i vad avser portföljinvesteringar som vi nu gör måste jag säga att jag är förvånad över att höra en moderat vända sig mot en marknadslösning. I stället för att några byråkrater skall sitta och ordna kön, vilket hade varit alternativet vid genomförande av en successiv liberalisering, låter vi marknaden bestämma hur angelägen man är att göra portföljinvesteringar. Jag skall återkomma till anledningen till att vi har valt denna väg. Det lilla företag som Nic Grönvall bekymrar sig om och som vill etablera en förbindelse med ett annat företag genom att köpa in sig i det kan vända sig till riksbanken ändå, eftersom det är fråga om en direktinvestering. Det behöver inte alls delta i någon anbudsgivning. Att höra en moderat invända mot att man använder en marknadslösning på det här problemet är dock mycket förvånande. Danmark har avskaffat regleringen beträffande direktinvesteringar, men Norge, Finland och Sverige har den kvar, och finansministrarna i dessa länder har enat sig om ett beslut om en successiv avveckling av den. Den väg som vi väljer är att lägga ut en viss mängd valuta, som under en given tidsperiod får investeras i utländska aktier genom anbudsförfarande. Jag tycker att riksbanken har hittat en smidig och framför allt ur marknadsekonomisk synpunkt helt perfekt lösning. retag till vissa investeringar i utländska företag
Herr talman! Det är ingen tillfällighet att finansministern nu får lyssna till en moderat som har en stark känsla för internationell utveckling. Det är ju alldeles uppenbart att den socialdemokratiska regeringen har blivit en regering som strävar efter att i vissa hänseenden avskärma Sverige från internationell utveckling, medan moderata samlingspartiet driver en energisk Europapolitik. Vi uppfattar oss faktiskt bl.a. i det hänseendet som pådrivare i svensk politik. Det är inte något unikt eller säreget att vi står för den progressiva synen på Sverige som en del av världen medan socialdemokraterna står för en feg och inneslutande politik i vår del av världen. Finansministern bör erinras om att valutaregleringslagstiftningen är en krislagstiftning och om att Sverige inte är ett krisland. Kapital är en vara som behövs för att utveckla framför allt den fattiga delen av världen. Anledningen till att vi nu gör en avsnörning av kapitalmarknaden är egoistiska hänsyn. Moderaterna menar att det inte är rimligt att Sverige på det här sättet förlänger en krisreglering. Jag kommer så tillbaka till frågan om småföretaget och det som finansministern nu kallar marknadskrafterna när det gäller möjligheten att handla tillstånd till portföljinvesteringar. Det är väl ändå så att ett småföretag som exempelvis vill förvärva 25 90 av ett japanskt utvecklingsföretag eller av ett annat utländskt företag inte kan påräkna riksbankens medgivande. Det är ju fråga om en direktinvestering som bara syftar till att man skall försäkra sig om information för deltagande i den tekniska utvecklingen. Den svarar inte i egentlig mening mot den definition på direktinvestering som finansministern refererat till. Man kan alltså konstatera att den aktuella reformen inte är särskilt utvecklande för företaget i fråga. Det kommer att få konkurrera med de stora drakarna när det skall köpa en rätt till portföljinvesteringar. Det borde egentligen ha en självklar rätt att göra sådana. Det är fråga om företagets pengar och om dess beslut, men socialdemokraterna och regeringen anordnar en handel med företagets egna resurser.
Herr talman! Man skall inte begära att riksdagsledamöter skall ha kunskaper på alla de områden som riksdagen faktiskt har möjlighet att debattera, men innan man framställer en interpellation, Nic Grönvall, borde man ta reda på vissa basfakta. Jag har i interpellationssvaret redovisat hur det förhåller sig. Hur kan då Nic Grönvall förneka det som så uppenbart framgår av svaret, nämligen kriterierna för en direktinvestering? Nic Grönvall säger att en sådan inte skulle vara tillåten, men om han läser svaret skall han finna att det där står: ”Även om dessa villkor inte varit formellt uppfyllda har riksbanken brukat ge tillstånd när syftet varit att få kunskaper om t.ex. den tekniska utvecklingen eller marknadsföringen i det utländska företaget.” Här nämns exakt de investeringar som Nic Grönvall säger att man inte får tillstånd till, nämligen investeringar för införskaffande av information. Skulle Nic Grönvall inte kunna läsa på litet bättre, så att vi kan undvika onödig debattid här i kammaren?
Herr talman! Det här är inte onödig debattid. Det visar ju precis på det som jag sade, nämligen att finansministern uppfattar att de här orden betyder att marknaden är fri. I själva verket står det att det är riksbanken som brukar ge tillstånd när syftet varit att få kunskaper. Om inte denna regel är tillämplig skall vi in under handelsmönstret, enligt riksbankens nya beslut. Och om denna regel är tillämplig så är alltså de svenska småföretagen helt beroende av riksbankens byråkraters beslut. Det finns ingen ren rätt för svenska företag att göra de investeringar de önskar utomlands. Det var detta jag ville få påpekat, och det har jag fått.

Herr talman! Nils G Åsling har frågat finansministern dels om han är orolig för hushållssparandets utveckling, dels vilka förslag som övervägs i regeringen för att förbättra hushållssparandet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag delar Nils G Åslings uppfattning att hushållssparandet varit mycket lågt under flera år och att prognosen för innevarande och nästkommande år är oroväckande. Denna utveckling har skett trots att villkoren för sparandet förbättrats i flera avseenden under de senaste åren. Inflationen har minskat starkt, realräntan har stigit, marginalskatterna har sänkts och en viss avdragsbegränsning har genomförts. Vidare har ett antal sparfrämjande insatser genomförts i syfte att främja regelbundet sparande och öka sparandets avkastning. Hit hör introduktionen av allemanssparandet samt höjningen av sparavdraget. Hushållssparandet är viktigt genom dess roll i hela ekonomin men också därför att hushållen behöver en reserv av sparande att ta till. Nedgången i sparkvoten år 1986 och 1987 beror sannolikt bl.a. på att hushållen genom avregleringen av kreditmarknaden för första gången friare kunnat välja belåningsgrad på sina tillgångar. En annan faktor torde vara hushållens ökade optimism och köplust när reallönerna stiger och tiderna uppfattas som goda. Den svenska utvecklingen är dock inte så unik inom OECD som Nils G Åsling påstår i sin interpellation. I Norge har hushållens konsumtion överstigit den disponibla inkomsten under de senaste åren. År 1986 uppgick sparkvoten i Norge till minus 6,2 9. För att stimulera hushållssparandet har regeringen under årets lopp föreslagit flera förbättringar inom allemanssparandets ram. Taket för de samlade nettoinsättningarna höjs till 60 000 kr. den 1 januari 1988. Vidare erbjuds spararna att sätta in 5 000 kr. extra på allemanssparandet under första kvartalet 1988. För en kort tid sedan lade regeringen fram förslag om ytterligare åtgärder för att stimulera hushållssparandet. Förslagen innebär dels att alla som börjar spara i allemanssparandet under perioden den 1 april-den 30 december 1988 får en bonus motsvarande 5 90 årlig ränta på det årets insättningar, dels att möjligheter till s.k. ideellt sparande skapas. Vidare aviserades att ett förslag om ungdomssparande med särskild inriktning på bostadsanskaffning kommer att utarbetas inom regeringskansliet. Regeringen gav tidigare i år spardelegationen i uppdrag att utreda vissa frågor rörande hushållssparandet. I delegationens arbete kan det successivt komma fram uppslag om hur hushållssparandet kan stärkas. Avslutningsvis vill jag nämna att inkomstbeskattningen av sparandet framöver skall behandlas av utredningen om reformerad inkomstbeskattning. I utredningens direktiv fastslås att skattereformen bör innebära gynnsammare regler för sparande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengt K Å Johansson för svaret på min interpellation. Jag noterar att statsrådet delar min oro med anledning av att hushållssparandet har varit mycket lågt under senare år och att prognosen för innevarande och nästa år är oroväckande. Enligt min uppfattning är detta att uttrycka farhågorna milt. Konjunkturinstitutet räknar i sin höstrapport med en negativ sparkvot i år på 1,75 90 och en minskning med ytterligare 1926 av sparkvoten nästa år. Om de här prognoserna slår in innebär det att hushållen i realiteten har lånat till en icke oväsentlig del av det allemanssparande som regeringens företrädare alltid hänvisar till som den centrala sparstimulerande åtgärden. Mot bakgrund av det sedan flera år tillbaka låga hushållssparandet och konjunkturinstitutets prognoser nödgas man konstatera, att även om allemanssparandet nått en betydande uppskattning hos spararna — det skall erkännas, och det är naturligtvis angeläget —, har allemanssparandet totalt misslyckats som en åtgärd inriktad på vad som enligt min mening är huvuduppgiften, nämligen att väsentligt öka hushållens nettosparande. I interpellationssvaret ges en rad förklaringar till varför allemanssparandet misslyckats, främst avreglering av kreditmarknaden. Jag har hört dessa förklaringar tidigare från regeringsföreträdare, från Bengt K Å Johansson och finansministern. Det är emellertid att komma undan huvudproblemet litet för enkelt. När det kollektiva sparandet i offentlig sektor, men framför allt i institutioner och företag expanderat i så hög grad som varit fallet under senare år, måste det anses högst otillfredsställande att hushållens sparande fått stagnera, ja, minska som nu är fallet. Samhällsekonomiskt är detta ett allvarligt misslyckande med den förda ekonomiska politiken. När man sedan tar del av de åtgärder som regeringen genomfört eller planerar för att möta denna negativa utveckling blir man inte speciellt imponerad. Jag tror att det behövs helt andra åtgärder för att återge hushållssparandet dess gamla samhällsekonomiska roll. Extra bonus och sparande för ideella ändamål i all ära — det är säkert bra. Men dessa åtgärder kan inte kompensera de många småspararna för att de länge varit diskriminerade jämfört med institutionerna och de stora företagen när det gäller sparande. Statsrådet hänvisar i övrigt i sitt svar till de två utredningar i denna fråga som nu är på gång, nämligen spardelegationens utredning om hushållssparandet i dess vidaste bemärkelse och den utredning som sker inom ramen för utredningen om reformering av inkomstbeskattning, nämligen om skatteavdragen för sparande. Det är naturligtvis bättre sent än aldrig att denna fråga utreds, men det tyder knappast på något verkligt engagemang från regeringens sida beträffande hushållssparandets roll i samhällsekonomin att man under tiden fram till dess att utredningsförslag föreligger inte är beredd att ta allvarligare på nedgången i hushållssparandet. Tiden borde för länge sedan ha varit inne för djärvare grepp, t.ex. i form av de privata investeringskonton som vi från centerns sida länge föreslagit. De skulle verkligen medge en teknisk möjlighet att premiera hushållens nettosparande och inte som nu i första hand en omflyttning av resurserna inom den privata sektorn. Vilka möjligheter hade inte privata investeringskonton enligt vår modell, eller enligt någon annan modell som man skulle kunnat välja, kunnat ge gamla och unga människor fört.ex. sparande i den egna bostaden, för studier eller för att lägga grunden för ett eget företag. Vilken stabilitet hade inte ett betydande hushållssparande skapat som värn mot en samhällsekonomiskt alltför snabbt expanderande privat konsumtion, som vi under det senaste året kunnat notera. Jag efterlyser allså en ny och positivare attityd till småsparande från regeringens sida. Interpellationssvaret är ur denna synpunkt tyvärr en besvikelse och saknar de samhällsekonomiska perspektiv som borde styra en medveten sparandepolitik.